Herr talman! Herr Ringabys anförande föranleder mig till några kommentarer och jag skall i det här inlägget begränsa mig till några av de påståenden som herr Ringaby anförde från denna talarstol. Jag vill börja med att säga, herr Ringaby, att jag har sannerligen icke sökt någon strid med Tandläkarförbundet. Jag vill gärna deklarera att jag under årens lopp haft ett mycket gott samarbete med Tandläkarför bundets ledning, i varje fall den ledning som fanns fram till slutet av förra året. Det blev personliga kontakter, det här var en stor fråga, en svår fråga, och vi hade anledning att många gånger diskutera detta. Historien skall väl någon gång skrivas om vad som föranledde Tandläkarförbundet att komma med ett remissyttrande som sannerligen var märkligt efter det att dess representanter i utredningen på alla de centrala punkterna var eniga med utredningsmannen. Vad moderaterna och herr Ringaby har gjort är att ställa sig bakom alla de långtgående krav som detta märkliga remissyttrande innehåller. Det är det intressanta. Och då, herr talman, kanske jag får tillfälle att säga något i sakfrågan. Herr Ringaby gav ju en specifik profil åt den här debatten. Herrar Carlsson i Vikmanshyttan och Jonsson i Mora talade lågmält och var uppenbart angelägna om att inte bringa upp frågan på det här planet som herr Ringaby har velat göra. Jag skall börja med att klara upp några väsentliga saker. De har med en rad av de påståenden herr Ringaby kastade ut att göra. Jag skall försöka klara upp begreppen, i vart fall hoppas jag för herr Ringaby, när det gäller anslutningsformen och över huvud taget när det gäller den situation vi ställdes inför. Jag kanske kan ta upp det i några korta punkter. För det första framförde Tandläkarförbundet i sitt remissyttrande långtgående krav över utredningens förslag när det gällde förfarandet vid tandvårdstaxans bestämmande. Förverkligades inte dessa krav garanterade Tandläkarförbundet inte tandläkarnas anslutning till försäkringen. Regeringen har inte ansett sig kunna gå med på dessa krav. Tandläkarförbundet vidhåller fortfarande sina krav på att man här skulle gå längre än vad utredningen föreslog. Vill någon påstå att det ger intryck av att man på den här punkten har några garantier från förbundet? För det andra framförde Tandläkarförbundet i sitt remissyttrande ett bestämt krav på att den av utredningen i folktandvårdens intresse föreslagna etableringsregeln inte skulle genomföras. Om regeringen inte gick med på detta krav ansåg sig förbundet förhindrat att verka för försäkringens genomförande och alltså för tandläkarnas anslutning till försäkringen. Även här ett ganska klart uttalande, jag skulle nästan vilja säga hot, från Tandläkarförbundet. Inte heller detta krav från förbundet, beträffande etableringsrätten, har regeringen ansett sig kunna falla undan för. Även här vidhåller, såvitt jag kan förstå, förbundet fortfarande sitt krav och understryker det under senare tid bl.a. i stora annonser och på annat sätt. Vill någon då påstå att Tandläkarförbundet ändrat sig sedan remissyttrandet lämnades? Nej, det verkliga förhållandet är det att Tandläkarförbundet har ställt upp långtgående krav för att kunna garantera tandläkarnas anslutning till försäkringen. Det är krav som går långt utöver det utredningsförslag som Tandläkarförbundet självt varit med om att utforma. Detta kan inte suddas ut med några allmänna uttalanden. Det är endast om regeringen så att säga hade fallit undan för dessa oacceptabla krav från Tandläkarförbundet som några garantier från förbundet beträffande anslutningen skulle ha funnits. Vi har ansett det vara helt omöjligt att falla undan för sådana påtryckningar. Regeringen anser det helt omöjligt att starta — låt mig stryka under det, herr talman — tandvårdsförsäkringen utan mycket klara garantier för tandläkarnas anslutning. Och det är bakgrunden till det ställningstagande som har redovisats i propositionen beträffande anslutningsformen. Det är ett ställningstagande som också skall ses mot bakgrunden av att jag helt naturligt känner ett ansvar för att tandvårdsförsäkringen verkligen skall fungera när den träder i kraft. Det skulle vara oansvarigt att grunda ett sådant beslut bara på fromma förhoppningar. Den som har detta ansvar måste stå på fast mark när han fattar sitt beslut. Det är ett beslut som inte kan läggas i händerna på Tandläkarförbundet — det skulle egentligen vara orimligt — utan som statsmakterna måste ta ansvaret för. Det är kanske för mycket begärt att herr Ringaby och hans parti skall känna någon del i detta ansvarstagande för en viktig social fråga och dess genomförande. Men nog kunde man väl begära, herr Ringaby, litet större respekt för ett förslag och ett beslut som innefattar och som måste innefatta detta ansvarstagande. Påståendet att det inte skulle föreligga något fritt tandläkarval inom försäkringen måste bero på okunnighet om hela uppbyggnaden av tandvårdsförsäkringen och de regler som gäller för folktandvården. Försäkringen medger ett fritt tandläkarval i högre grad än vad som gäller i dag i och med att försäkringens tandvårdstaxa kommer att gälla med lika regler hos de privatpraktiserande tandläkarna som inom folktandvården. Vad gäller barnen medför försäkringen att alla barn får rätt till avgiftsfri tandvård inom folktandvården. Systemet med organiserad tandvård kommer snabbt att byggas ut. Jag har en känsla av att herr Ringaby — i varje fall framgår det av reservationerna — är dåligt informerad om hur folktandvården egentligen fungerar. Redan i dag torde det vara praxis att man får behålla den tandläkare hos vilken man har börjat sin tandbehandling. Tandläkaren följer vanligen skolbarnen från klass till klass för att få kontinuitet i behandlingen. Även de vuxna patienterna har möjlighet att fortsätta behandlingen hos samma tandläkare, om de så önskar. Folktandvårdens möjligheter att erbjuda behandling hos samma tandläkare bör öka och kommer att öka i och med den utbyggnad av folktandvården som nu skall ske under de följande åren. Slutligen en synpunkt till gällande taxebindning. Taxebindningen av tandläkarna är ju en grundförutsättning för hela tandvårdsförsäkringen. Moderaternas förslag att använda en återbäringstaxa skulle medföra dels att patienten inte skulle veta vad en behandling kommer att kosta, dels att tandläkarna skulle kunna ta ut hur höga arvoden som helst, med höjda patientavgifter som följd. Det har sagts — herr Ringaby sade det här — att tandläkararvodena inte stigit under de senare åren. Om det är riktigt, så beror det givetvis på att många privatpraktiserande tandläkare har haft svårt att få patienter i tillräcklig utsträckning. Det är ju detta förhållande som förändras helt i och med införandet av försäkringen. Från moderathåll föreslås en fri arvodessättning för ett stort antal behandlingsåtgärder. Förslaget innebär att den enskilde aldrig skulle veta hur mycket han skall betala av tandvårdskostnaderna. Vidare föreslås att försäkringsersättningen skall vara 75 procent av alla tandvårdskostnader. Ett sådant förslag är synnerligen märkligt, eftersom det kombineras med fri arvodessättning för tandläkarna. Den högre ersättningen från för säkringen skulle kunna bli helt betydelselös för den enskilde, om tandläkarna samtidigt skulle ha rätt till en fri arvodessättning. Herr talman! Jag skall stanna där. Jag får väl tillfälle att under den fortsatta debatten återkomma med några andra kommentarer. Men avslutningsvis vill jag säga att herr Ringabys attityd faktiskt har fängslat mig. Han representerar sitt län här i riksdagen, och såvitt jag förstår har han haft ganska mycket med landstinget och med vårdfrågor att göra, men ytterst litet av detta kom till uttryck i hans anförande. Observera, herr Ringaby, att den proposition vi har att ta ställning till i dag och det utskottsbetänkande som föreligger i hög grad tar sikte på en utbyggnad och en förstärkning av folktandvården, denna unika — jag vill understryka unika — sociala tandvårdsorganisation som vi har kunnat bygga upp här i vårt land. Det finns anledning inte bara att slå vakt om den utan också att ge den riktiga resurser för en fortsatt utbyggnad. Detta gäller inte minst människorna i glesbygden. Det tycks vara någonting helt ointressant för herr Ringaby. Han ställer egentligen folktandvården i motsatsställning till privattandläkarna. Och på vilken sida han står i denna fråga framgick ju uppenbart av det anförande vi hade tillfälle att höra.

Herr talman! I det senaste inlägget kände jag mera igen socialminister Asplings gamla vanliga vänliga tongångar, och det är ju lugnande för framtiden. Socialministern säger att han inte har kritiserat Tandläkarförbundet eller sökt strid med det, men hela hans första anförande var ju en stridsförklaring mot detta förbund. Vi får väl läsa vad som står i protokollet, herr socialminister.

Herr socialminister! När ett förbund gör ett, som det självt framhållit, olyckligt uttalande som sedan korrigeras och det helhjärtat sluter upp bakom förslaget och är berett att kämpa för det, skall då ett statsråd behöva slå på detta uttalande i evärdlig tid? Kan man inte godta en förklaring? Kan man inte acceptera att förbundet klart sagt ifrån att det slår vakt om försäkringen och är berett att garantera att den också genomförs med förbundets fulla stöd? Jag tycker att ett statsråd borde kunna gå så långt att han kan göra det. När det sedan gäller barnen är det ju faktiskt så att folktandvården icke kan klara alla förskolebarn och 17—19-åringar förrän vid 1970-talets slut. För att hjälpa dessa barn att få en riktig vård vill vi utnyttja överkapaciteten hos privattandläkarna och låta försäkringen gälla även hos en sådan utan att man behöver gå omvägen över folktandvården. Det är en rationell åtgärd, herr Aspling, i positiv riktning för barnen. Beträffande den 75-procentiga återbäringen på en fri taxa säger socialministern att förhållandena kommer att ändra sig radikalt i och med att försäkringen träder i kraft. Jag tror inte det. Tillgången på tandläkare visar en kurva som går brant uppåt, långt över vårdbehovet. Det är alltså absolut inga risker att man inte skulle kunna täcka vårdbehovet. Tandläkarna har konkurrens. De har observanta patienter som kontrollerar dem. Det är alltså ingen risk att ha ett fritt arvode för vissa speciella arbeten.
Herr talman! Om herr Ringaby är ute för att på något sätt karakterisera mina inlägg i dag och säger att han inte kände igen mig i mitt första inlägg, kan det ju ha berott på att jag ägnade ett avsnitt åt att just citera moderaternas uppfattningar och även Tandläkarförbundets något utrerade synpunkter. Det är möjligt att det var detta som gjorde att herr Ringaby inte riktigt hängde med. Låt mig sedan bara, herr talman, i korthet notera att det när det gäller anslutningsform, etablering och allt det andra vi debatterar och säkerligen kommer att få debattera under ytterligare några timmar egentligen inte skett någon ändring i Tandläkarförbundets inställning. Läs dess uttalande, dess annonser etc. Jag har bara kunnat notera att man vidhåller de långtgående krav vi av de skäl jag har redovisat icke ansett oss kunna tillmötesgå. Vi har då till mycket stor del, herr Ringaby, känt oss föranlåtna till ett vakthållande kring folktandvårdens möjligheter att bygga ut och förstärka sin ställning i vårt land. Det är självklart — och jag skulle kanske inte behöva säga det här — att det har varit en riktpunkt för oss. Då har vi kommit i denna situation att vi har fått lov att skapa de garantier som vi från patienternas synpunkt, försäkringens synpunkt och samhällets synpunkt har ansett vara angelägna och nödvändiga. Detta är en stor reform och en kostbar reform. Herr Ringaby skall ha klart för sig att denna reform självfallet kommer att betyda ofantligt mycket för privattandläkarna i vårt land. Det är inte att förtänka privattandläkarna — det är legalt och helt naturligt — att de har varit intresserade och är intresserade av denna stora reform, som så direkt berör dem själva i olika avseenden. Men det är lika nödvändigt för oss att se till, att denna viktiga sociala reform fungerar ifrån början i hela riket och att vi samtidigt har garantier för att folktandvården kan få utvecklas på det sätt vi har föreslagit i propositionen.
Herr talman! Tandläkarförbundet, herr socialminister, är ju ett fackförbund och expert på tandvård. Det är klart att ett förbund som är expert på tandvård vill ha en försäkring som är så bra som möjligt, så långtgående som möjligt och av bästa kvalitet för dem som skall ha nytta av den. Jag ser inget fel i att Tandläkarförbundet kämpar för långtgående krav på den punkten. Men det är inga orimliga krav, som på något sätt är till nackdel för de människor som skall anlita försäkringen. Att jag inte kände igen socialministern skulle bero på att han citerade moderata reservationer. Men när socialministern på ett felaktigt sätt citerar vad vi säger och tycker — för det var faktiskt vad statsrådet gjorde — är det klart att jag får ett behov av att protestera. Socialministern sade ju att vi var emot den organiserade barntandvården, och det är ett helt felaktigt uttryck när vi i själva verket vill förbättra den. Det här förslaget har väckt kritik inte bara från Tandläkarförbundet utan från en rad organisationer, t.ex. från de studerande. Kritik har också förekommit på olika håll i pressen. Det tyder klart på att förslaget inte är serverat på det sätt som vi är vana vid att sociala reformer serveras på. Tidigare har det ju inte varit några protester mot sjukförsäkringen av sådan omfattning som vi har fått uppleva när det gäller tandvårdsförsäkringen. Det visar att försäkringen är bjuden med armbågen; det håller jag fast vid. Jag hoppas att vi i framtiden skall kunna rätta till de missförstånd som jag tycker är skönhetsfläckar på det här förslaget.

Herr talman! Tillåt mig att inleda med en reflexion över den tidigare debattduellen. Herr Ringaby säger att Tandläkarförbundet blir angripet utan att ha möjlighet att försvara sig. Jag tycker ändå att det är ett ganska hyggligt försvar när man har tre borgerliga partier bakom sig och dessutom den alldeles utmärkte herr Ringaby. Jag tvivlar på att de själva skulle ha kunnat ställa upp en lika bra försvarsadvokat. Herr talman! Den reform som behandlas i kammaren i dag måste anses vara lika nödvändig som senkommen. Förslag om en allmän tandvårdsförsäkring har framställts tidigare men inte lett till resultat. Redan 1960 föreslog den kommunistiska riksdagsgruppen att tandvården skulle inordnas i sjukförsäkringen. Utgångspunkten var att tandvården skulle jämställas med övrig sjukvård och i konsekvens därmed vara en samhällelig angelägenhet, med andra ord vara under samhällets huvudmannaskap. Kommunisterna har i flera sammanhang vänt sig mot sjukvårdens privatisering. Principiellt skall hälsooch sjukvården, till vilken också tandvården räknas, enligt kommunisternas mening vara helt kostnadsfri. Frågan om en allmän tandvårdsförsäkring har varit föremål för utredning tidigare, men förslagen har lagts på hyllan. Man måste fråga sig varför regeringen väntat så länge med en så angelägen reform. Det är svårt att frita sig från intrycket att regeringen nu av opportunistiska skäl inför höstens val äntligen framlägger en proposition i ämnet. Det hittillsvarande s.k. fria systemet, där var och en fått sina tänder vårdade och lagade efter ekonomisk bärkraft — inte efter behov — har lett till betydande segregation. En jämförelse av tandhälsotillståndet i olika samhällsklasser visar på skrämmande skillnader mellan besuttna och obesuttna men även mellan olika inkomstgrupper bland lönearbetarna. De sämst ställda — pensionärer, låginkomsttagare, större barnfamiljer, ungdomar som inte hunnit utbilda sig, handikappade m.fl. — har det svårast, och det finns ett klart samband mellan inkomst och status på tänderna hos allmänheten. När nu regeringen äntligen lägger fram ett reformförslag måste det betraktas som otillräckligt, och benämningen tandvårdsrabatt stämmer bättre än allmän tandvårdsförsäkring. I vissa fall kommer det inte att innebära några förbättringar för patienterna. Det gäller i de landsting som byggt ut folktandvården så att den är tillgänglig för de flesta — då främst Norrbotten — och där den föreslagna tandvårdstaxan i en del fall medför fördyringar för de vårdsökande. Totalt sett i hela landet utför dock folktandvården bara 20 procent av vården, varför reformen självfallet innebär ett steg framåt mot bättre tandhälsotillstånd. Från vänsterpartiet kommunisternas sida kan vi inte inse att det skall vara någon skillnad mellan den sjukoch hälsovård som är underkastad läkarvårdsersättningstaxan och tandhälsovården. Trots den kritiska inställningen till den principiellt felaktiga skillnad som görs mellan olika sjukvårdsbehov har vi givit vår anslutning till huvuddragen i propositionen. Vi anser att det framlagda förslaget om en allmän tandvårdsförsäkring, som även förutsätter en kraftig utbyggnad av folktandvården, kan utgöra inledningen till att inordna även tandvården i samhällets sjukoch hälsovård. Behovet av att höja tandhälsotillståndet hos hela folket är, efter alla dessa år som tandvårdsreformen släpat efter, av största betydelse. Ett led i detta måste vara att bygga ut den förebyggande tandvården. Att bara laga redan uppkomna skador förbättrar ju inte på sikt tandvårdssituationen på ett positivt sätt, dvs. så att sjukdomen karies bekämpas och behovet av tandfyllningar minskar. En hård satsning på den förebyggande vården skulle enligt experter kunna minska tandsjukdomarna med 80 procent. Det är från denna utgångspunkt glädjande att ett enigt utskott gått emot propositionen beträffande återbäringsandelen för förebyggande tandvård och följt vänsterpartiet kommunisternas förslag i motionen 1756. Det innebär att försäkringen ger 75 procent återbäring mot föreslagna 50 procent för profylaktisk vård och därmed en stimulans till förebyggande åtgärder. De kostnadsfördyringar som uppstår måste betecknas som en mycket god investering. Beträffande personkretsen, dvs. de som skall omfattas av försäkringen och de som faller under folktandvårdens vårdnadsansvar, är propositionen inte helt klar. Departementschefen har i dag uttalat att förskolebarn skall få avgiftsfri tandvård även under en övergångstid, då de inte omfattas av rätten till organiserad vård. I propositionen står det dock: ”TI avvaktan på att folktandvården hinner bli tillräckligt utbyggd i hela landet bör dock dess ansvar för organiserad vård begränsas under en övergångstid. Begränsningen bör ske på så sätt att barn under 6 år och ungdomar fr.o.m. 17 år tas om hand i organiserad vård endast i den takt som utbyggnaden av folktandvårdens resurser tillåter.” Detta kan ju innebära, eftersom ungdomar mellan 17 och 19 år under den nämnda perioden omfattas av försäkringen, att förskolebarnen kommer helt utanför. En familj med ett femårigt och ett tioårigt barn kan få betala full taxa för femåringen medan föräldrarna får 50-procentig rabatt och tioåringen helt fri vård. Om detta blir fallet, herr talman, vill jag ge min anslutning till folkpartireservationen III vid utskottsbetänkandet. Där föreslås att även förskolebarn under en övergångstid skall omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det vore angeläget om statsrådet Aspling kunde dementera att så här orimliga konsekvenser som jag visat på skulle uppstå eller möjligen korrigera min tolkning av propositionen. Enligt lagen kommer nämligen, såvitt jag förstår, folktandvården att fritas från vårdansvaret för förskolebarnen lika väl som för ungdomar mellan 17 och 19 år. Här i dag säger emellertid departementschefen — och det står för övrigt litet grand i propositionen om det också — att man skall ha fri vård för förskolebarnen även nu. Då frågar man sig: Varför omfattas de inte av vårdansvaret också i lagtexten? Detta 'att man vänder sig till privata tandläkare för att uppfylla vårdansvaret förekommer ju även nu i stor utsträckning. Därför kan jag svårligen förstå varför man skall skriva lagtexten på detta sätt. Herr talman! En stor del av den allmänna debatten om tandvårdsförsäkringen har upptagits av diskussioner om tandläkarnas anslutning till försäkringen. Tandläkarnas organisationer säger att det föreslagna obligatoriet innebär ett onödigt tvång och att en frivillig 90-procentig anslutning kunde betraktas som given. Tidigare hade man dock i ett remissyttrande över propositionsförslaget klart sagt att om man inte fick en förhandlingsrätt innebärande att tandvårdstaxan skall vara godkänd av Tandläkarförbundets överläggningsdelegation, så skulle man inte rekommendera sina medlemmar att ansluta sig till försäkringen. Det är med detta som utgångspunkt förklarligt att propositionen kom att innehålla ett obligatorium beträffande anslutningen, eftersom det är nödvändigt att säkerställa att tandvårdsförsäkringen fungerar redan från början i full utsträckning. Bland tandläkarnas protester har hörts uttalanden om att den s.k. tvångsanslutningen och etableringskontrollen innebär brott mot de mänskliga rättigheterna, och vidare har det stått att läsa i pressen att man tänker vända sig till Internationella domstolen i Haag! För övrigt har föregående talare, herr Ringaby, upprepat detta om brott mot de mänskliga rättigheterna. Inför sådana överdrifter måste man ställa sig frågan, vilken uppfattning dessa tandläkare och deras försvarsadvokater här i kammaren har om FN-deklarationens tillämpning ute i världen och huruvida de känner till hela innehållet. Det är ju helt orimligt att tala om brott mot de mänskliga rättigheterna därför att man väljer en viss försäkringsform. Visserligen var det välgörande att höra en företrädare för moderata samlingspartiet vara intresserad av mänskliga rättigheter, men man hade kanske hoppats att det skulle gälla någon mer utsatt grupp i världen än tandläkarna. Tandläkarförbundet har alltså uppgett att 90 procent av tandläkarna frivilligt kommer att ansluta sig. Man måste då fråga sig varför en facklig organisation så häftigt slåss för de återstående 10 procenten. Såvitt jag förstår och enligt en tandläkare som jag har haft kontakt med skulle dessa ägna sig åt spekulationer i ett ökat tandvårdsbehov i och med tandvårdsreformens genomförande. Det är tänkbart att de skulle ha anslutit sig frivilligt senare, när så att säga denna våg var över, men det förefaller ändå orimligt att dessa 10 procent skulle ha den spekulationsmöjligheten. I reservationen VII av herr Hagberg talas det om införande av enhetliga vårdprinciper såväl inom den privata tandvården som inom folktandvården. Det gäller då handläggningen av försäkringsärenden. Där har reservanten gått emot förslaget om förtroendetandläkare och i stället tagit upp socialstyrelsens tidigare förslag om länstandläkare. Reservanten anser också att landstingets huvudmannaskap över folktandvården inte får leda till en uttunning av kontakten mellan socialstyrelsen och folktandvården. I och med att vi bibehåller instruktionen för folktandvårdens tandläkare och skyldighet för landstingen att redovisa och få sina tandvårdsplaner godkända av socialstyrelsen får man en säkrare grund för försäkringen. I reservationen XI av herr Hagberg tas frågan om behandlingen vid specialkliniker upp. Statsrådet Aspling har sagt att i de fall där det handlar om tandkirurgi skall ersättning utgå enligt 12-kronan. Vår motion, som utskottet har behandlat och avstyrkt, går emellertid ut på att vård vid specialklinik eller sjukhus skall jämställas i ersättningshänseende, annars får man den oformligheten att vården vid specialklinik ersättes efter tandvårdstaxan, medan vården vid sjukhus blir exakt densamma men går efter 12-kronan. Även i det fallet skulle ett klarläggande vara värdefullt. I reservationen XV tar sedan herr Hagberg upp frågan om tandvårdstaxan och det föreslagna taxesystemet. Reservanten tillstyrker där en fast, indexreglerad timersättning. Man kan nämligen inte bortse från att detta med styckepris och ackordsystem kan leda till att tandläkarna i vissa fall väljer en dyrare behandlingsform än den som är nödvändig. Det kan bli så att de prioriterar vissa typer av behandling, som råkar ha fått en högre prissättning. Vidare kommer det i huvudsak att bli på det sättet att tandläkaren själv avgör hur pass omfattande behandlingen är och därmed avgör vilken ersättning han skall ha för sitt arbete. Även många tandläkare är oroade av ett sådant taxesystem. Det kan leda till att förtjänsterna för tandläkarna blir högre än vad utredarna har tänkt sig, och det kan inte anses tillfredsställande. Med hänsyn till vad som har sagts i dessa stycken i andra debatter tror jag det står helt klart att en fast timersättning i detta fall är att föredra. Ett annat moment i tandvårdstaxan är den individuella taxebindningen, alltså att man skall ha möjligheter till avvikelser mellan 5 och 20 procent — givetvis uppåt. Jag har inte ur propositionen kunnat klart utläsa om det avser enbart omkostnadsnivån eller enbart arvodesnivån, eller om det gäller båda delarna, som departementschefen säger. Det kan innebära att de som tidigare har tagit ut höga taxor privilegieras och får hålla på med det också i fortsättningen. Jag kan inte se att det finns någon anledning att vissa tandläkare skall ha möjligheter att gå utöver den ändå tämligen generösa taxa som är föreslagen. Också tandläkare reagerar mot detta. Det kan inte vara rimligt att tandläkare som tidigare har haft bra läge och kunnat ta ut höga taxor får fördelar framför kanske nyetablerade tandläkare, som inte har möjlighet att ta ut dessa höga taxor men som i och för sig skulle vara i behov av en högre ersättning. I reservationen XIX tar herr Hagberg upp fluortabletterna och deras roll inom barntandvården. Utskottsmajoriteten har visserligen på den här punkten liksom beträffande timersättningen skrivit positivt men ändå avstyrkt motionerna. Jag tycker att utskottsmajoriteten kunde ha tagit in i sin skrivning att en kostnadsfri tilldelning av fluortabletter skulle genomföras utan tidsutdräkt. Vi vet vilken positiv inverkan fluortabletterna har på tandhälsotillståndet just bland förskolebarnen och skolbarnen. En undersökning har visat att man kan uppnå häpnadsväckande positiva resultat med denna fluortablettbehandling. Herr talman! I reservationen XX av herr Hagberg nämns något om det som kallas överströmningsproblemet. Med det menas att tandläkare antingen lämnar folktandvården och blir privattandläkare eller inte alls vill börja inom folktandvården därför att det är mer gynnsamt att vara privattandläkare. Ett led i arbetet med att komma till rätta med detta problem borde enligt vår mening vara att göra tjänsterna inom folktandvården mer attraktiva. Man kunde i ökad utsträckning satsa på personliga tjänster. Vi tror att det är ett viktigt moment i arbetet med att bygga ut folktandvården. Slutligen, herr talman, upptas i reservationen XXI ett förslag som vi ställde redan vid riksdagens början om utbildning av en kår av barntandvårdare och tandhygienister. Vi har talat mycket om förebyggande tandvård här i dag, men vi vet samtliga att det inte finns särskilt många utbildade tandhygienister att tillgå. Det kan inte anses vara särskilt rationellt att låta utbildade tandläkare utföra uppgifter som skulle kunna utföras av tandhygienister. Däremot menar vi att barntandvårdare skall ha samma utbildning som tandläkare men därefter bli specialister på just barntandvård. Vi tror att åtgärder som dessa kommer att leda till ett bättre tandhälsotillstånd i framtiden. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till reservationerna VII, XI, XV, XIX, XX och XXI.
Herr talman! Eftersom herr Olsson i Stockholm ställde en direkt fråga till mig vill jag svara på den i ett kort inlägg. Propositionen, herr Olsson, ställer inte barn under 6 år i någon särställning. De skall tillförsäkras en avgiftsfri tandvård genom folktandvårdens försorg. De omfattas av landstingens vårdansvar redan från årsskiftet. Tandvård för förskolebarn är en av de frågor som prioriteras kraftigt i propositionen. Folktandvården fungerar som en tandvårdsförsäkring för barnen, som får en helt avgiftsfri tandvård. Genom folktandvårdens snabba utbyggnad erbjuds förskolebarnen successivt också en organiserad tandvård med kallelse en gång om året. Under utbyggnadstiden har landstingen möjlighet att träffa avtal med privatpraktiserande tandläkare, om folktandvårdens vårdresurser inte skulle vara tillräckliga, och också den vården skall vara helt avgiftsfri. Detta är i korthet innebörden i propositionens förslag.
Herr talman! Jag trodde att jag kunde tolka en text som jag läste innantill. I propositionen talas det, som jag tidigare citerade, om en begränsning i vårdnadsansvaret för barn under 6 år och ungdomar fr.o.m. 17 år. Men självfallet är jag nöjd med den deklaration som statsrådet nu har gjort. Det är glädjande att propositionen skall tolkas på det sättet; det hälsar jag alltså med tillfredsställelse.

Utskottets vice ordförande, herr Carlsson i Vikmanshyttan, och herr Jonsson i Mora ansåg att detta var en betydelsefull reform, medan herr Olsson i Stockholm och herr Ringaby var något mera kritiska. Mest kritisk var herr Ringaby. Han sade i sitt inlägg att ingen i utskottet hade blivit heltänd på den här reformen och att den egentligen inte var värd att få beteckningen försäkring. Jag förstår inte riktigt vad herr Ringaby menar, men om syftet skulle vara att så här i inledningsskedet misstänkliggöra försäkringen, så beklagar jag detta yttrande. Som ordförande i socialförsäkringsutskottet tycker jag att detta är en av de allra viktigaste reformer vi har att ta ställning till detta år. Det är ett imponerande socialt åtagande som här görs. Inom utskottet har det rått fullständig enighet om betydelsen av att den svenska sjukförsäkringen nu skall ersätta kostnader också för tandvård. Det är — särskilt mot bakgrund av vad vi i utskottet fått lära oss av specialister inom odontologin om den förebyggande vården och dess stora betydelse för tandhälsan — med största tillfredsställelse vi kunnat konstatera att den nya tandvårdsförsäkringen skall ersätta också profylaktisk vård. Som framgår av betänkandet har odontologerna lyckats övertyga utskottet om att man t.o.m. bör gå något längre än vad som föreslås i propositionen när det gäller ersättningen för de förebyggande åtgärderna. Kostnaderna för den här utvidgningen av förslaget i propositionen torde inte bli alltför stora, särskilt inte om man — som utskottet föreslår — vidtar vissa kontrollåtgärder beträffande tandläkarnas tidsdebitering. Trots den stora enigheten inom utskottet om principerna har — som synes — många reservationer fogats till betänkandet. Bland reservanterna är dock enigheten betydligt mindre påtaglig. Av de 21 reservationerna har endast 2 skrivits av representanter för två partier, folkpartiet och moderata samlingspartiet. Alla de andra 19 är enpartireservationer. Av dessa står moderaterna för 6, vpk för 6, centerpartiet för 4 och folkpartiet för 3. Trots de många reservationerna måste man enligt min mening konstatera att förslaget i propositionen är ett ganska gott förslag. Självfallet kan man ha olika uppfattningar om hur skilda detaljer bör vara utformade. Och lika klart är väl att det finns ett och annat som i sinom tid kommer att behöva ändras. Detta är utskottet fullständigt på det klara med och säkert också socialministern. Han understryker upprepade gånger det angelägna i att man noga följer upp verkningarna i olika hänseenden av den nya försäkringen och att man så snabbt som möjligt företar de ändringar och kompletteringar av denna som kan visa sig nödvändiga eller motiverade. Jag skall, herr talman, i det följande något gå in på reservationerna, och jag följer därvid för överskådlighetens skull den disposition som används i betänkandet och som för övrigt i huvudsak överensstämmer med propositionen. på Förslaget i propositionen innebär att den regelbundna, organiserade tandvården inom folktandvården skall byggas ut att omfatta samtliga personer i åldrarna t.o.m. 19 år. Socialministern har i likhet med folktandvårdsutredningen och försäkringsutredningen — jag kommer i fortsättningen att kalla 1970 års utredning angående tandvårdförsäkring så — dragit upp riktlinjer för hur utbyggnaden bör ske. Detta överensstämmer med utredningarnas förslag och innebär att man i första hand bör bygga ut folktandvården så att den kan erbjuda en avgiftsfri organiserad tandvård till samtliga barn i åldrarna 6—16 år. Därnäst skall barnen i förskoleåldern tillgodoses och till sist ungdomarna i åldersgruppen 17—19 år. Detta program för folktandvårdens utbyggnad har i huvudsak godtagits av de remissinstanser som yttrat sig i frågan. Även inom utskottet har den allmänna uppfattningen varit att man så snabbt som möjligt skulle få in alla barn och ungdomar i den organiserade folktandvården, eftersom detta torde vara det bästa sättet att komma till rätta med barnens tandhälsa. Men också med hänsyn till glesbygderna har utskottet ansett en utbyggd folktandvård vara av den allra största betydelse. Moderaterna, som står för reservationen I, vill sätta en hämsko på folktandvården. De menar att utbyggnaden skall ske i den takt som efterfrågeutvecklingen motiverar med all hänsyn tagen till det fria konsumtionsvalet. Jag tror för min del att det är svårt att tillgodose ett sådant önskemål. Inte minst för landstingen torde det vara av mycket stor betydelse att folktandvården byggs ut så snabbt som möjligt. Och vill man nå det mål som uppställs i propositionen och som alla är ense om, nämligen att folktandvården i slutet av 1970-talet skall kunna i organiserad tandvård ta emot alla barn och ungdomar t.o.m. 19 år och dessutom kunna klara av 35 procent av vuxentandvården, är det nog bra att ha ett utbyggnadsprogram att följa. En fråga som ligger nära den om folktandvårdens utbyggnad gäller tandvårdsförsäkringens personkrets och det fria tandläkarvalet. Den berörs i reservationerna II, III och IV. Moderaterna har här det längst gående yrkandet. De vill att alla, oavsett ålder, skall omfattas av försäkringen. Folkpartisterna i utskottet har reserverat sig till förmån för förskolebarnen och menar att dessa skall kunna få tandvård på sina föräldrars försäkring. Som jag tidigare sagt skall folktandvården så småningom i organiserad vård kunna ta hand om alla barn och ungdomar t.o.m. 19 års ålder. Det har understrukits, särskilt av herr Carlsson i Vikmanshyttan, att det är dåligt ställt med tänderna i det här landet, speciellt hos låginkomst tagarna. Detta har vi fått vältaliga bevis för, inte minst av odontologerna. Det finns därför — och kommer för lång tid framåt att finnas — ett mycket stort behov av tandrehabiliteringsåtgärder. Och alldeles särskilt markerat kommer väl detta behov att vara i försäkringens inledningsskede. Majoriteten i utskottet har därför ansett det rimligt att endast de som inte omfattas av folktandvårdens vårdansvar bör vara med i försäkringen. Jag tycker detta är en skälig inställning. 17—19-åringarna kommer ju i inledningsskedet att få rätt att anlita folktandvården med en S0-procentig nedsättning på de patientavgifter som eljest tas ut. Och när det gäller förskolebarnen vill jag påminna om att socialministern i propositionen särskilt sagt ifrån att dessa bör ha rätt till avgiftsfri tandvård under den övergångstid då de inte omfattas av rätten till organiserad vård. Redan 1977 kommer samtliga barn i åldern 3—5 år att kunna erbjudas organiserad tandvård och samma år kommer det — om man får tro försäkringsutredningen, och det anser jag att man kan göra — att finnas vårdresurser för att ge barnen i åldern 0—2 år förebyggande tandvård. Redan i dag torde det, som väl flertalet i denna kammare känner till, vara praxis bland huvudmännen att inte ta ut patientavgifter inom barntandvården. Jag vill i det här sammanhanget också understryka vad utskottsmajoriteten säger på s. 21 i betänkandet, där vi förutsätter att man inom folktandvården i största möjliga utsträckning skall söka tillgodose behovet av förebyggande vård även för de åldersgrupper som under en övergångstid inte omfattas av den organiserade vården. Jag tycker alltså att man inte behöver hysa några större farhågor för barnens tandhälsa under övergångstiden. Och inte heller kan jag förstå att man skall behöva något principuttalande om ett fritt tandläkarval. Min erfarenhet är väl att det inte är värre att gå till folktandvården än till en privatpraktiker. Och blir bara folktandvården utbyggd, lär det komma att finnas alla möjligheter att välja tandläkare också där. Därmed, herr talman, är jag framme vid den fråga som har väckt det största allmänna intresset i den här propositionen, nämligen frågan om formerna för tandläkarnas anslutning till försäkringen och den särskilda begränsningsregel som är avsedd att tillgodose folktandvårdens behov av tandläkare. Herr Carlsson i Vikmanshyttan frågade om det verkligen var nödvändigt med tvångsanslutning, och många andra frågar sig kanske också varför anslutningen skall behöva vara automatisk — försäkringsutredningen ansåg ju för sin del att den borde vara frivillig. Ja, herr talman, det torde i mycket stor utsträckning bero på tandläkarna själva. Detta har tidigare belysts här, bl.a. av socialministern. Det remissyttrande som Tandläkarförbundet lämnade över försäkringsutredningens förslag är — det kan jag försäkra — i flera avseenden ett märkligt aktstycke. Det kan på flera väsentliga punkter sägas innebära ett underkännande av ett förslag som förbundets egna representanter varit med om att utforma. Bl. a. uttalades i remissvaret farhågor för att anslutningen inte skulle bli tillräcklig, om inte vissa särskilda krav — det gällde bl.a. rätten att förhandla om arvodena — uppfylldes. Man sade t.o.m. att man ämnade uppmana sina medlemmar att inte gå in i försäkringen, om tandläkarna inte fick den rätten. I försäkringsutredningen var man däremot enig om att den tandvårdsdelegation som skall finnas hos riksförsäkringsverket var ett lämpligt forum för diskussion om tandvårdstaxan. I den delegationen skall nämligen ingå representanter för både tandläkare och tandtekniker. Detta är bara ett av flera exempel, herr talman, på den kritik som Tandläkarförbundet riktade mot försäkringsutredningens förslag. Jag tycker mot bakgrund härav att det kanske inte är så egendomligt att socialministern väljer en automatisk anslutningsform i inledningsskedet. Det gäller en stor och betydelsefull reform som kostar mycket pengar — 650 miljoner kronor är kanske lågt räknat. Dess syfte är att göra en god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare rimlig kostnad. Om det skall lyckas måste man ha fullgoda garantier för att det finns tandläkare så det räcker. Eljest kan reformen bli ett fiasko. Vi har funderat mycket på frågan om anslutningen även inom utskottsmajoriteten, det kan jag försäkra. Och vi menar naturligtvis att tvånget inte bör vara något självändamål. Anslutningsreglerna gäller i första hand bara till utgången av 1975. Och i propositionen sägs ju att man dessförinnan på nytt bör pröva frågan om anslutningsformerna för tiden därefter. Det kommer väl så småningom att visa sig om det finns någon tendens bland tandläkarna, och hur stark den i så fall är, att utträda ur försäkringen. Därefter kan man avgöra huruvida anslutningen efter 1975 bör vara frivillig eller ej. Jag har tidigare talat om folktandvården och dess utbyggnad. Skall denna vård kunna fungera tillfredsställande och landstingen fullgöra det lagstadgade vårdansvar som de åläggs i propositionen, är det naturligtvis alldeles nödvändigt att folktandvården har erforderlig tillgång på kvalificerade tandläkare. Under senare tid har faktiskt många inom folktandvården sökt sig över till privatpraktik. Och anledning måste väl i många fall ha varit att försäkringen anses ge goda förmåner. Det finns alltså skäl att gardera sig mot den överströmning av tandläkare som man tydligen befarar också på centerhåll. Utskottsmajoriteten har därför ansett sig böra biträda också förslaget om begränsningsmedel. Om en sådan regel skall få den avsedda effekten, bör den nog — såvitt jag förstår — vara utformad på det sätt propositionen föreslår. I utskottsbetänkandet föreligger två reservationer, nr V och VI, där man i den ena, som avgivits av moderater och folkpartister, helt och hållet går emot regeringens förslag om den etableringsregel som skall skydda folktandvården. I centerns reservation har man varit något försiktigare. Man accepterar utredningens förslag till etableringskontroll men vill inte vara med om den förstärkning som socialdemokratin tillagt på uttrycklig önskan från Landstingsförbundet och flera landsting. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade i sitt anförande att han helt accepterar landstingens syn på kontrollen. Här uppstår en mycket intressant fråga: Hur tänker man göra i voteringen? Tänker centerpartisterna rösta på moderaternas och folkpartiets reservation, om denna kommer upp i den slutliga voteringen, och därmed medverka till beslut som går stick i stäv med folktandvårdens intressen och direkt emot den regel som inte minst landstingen såsom huvudmän för folktandvården varit mycket angelägna om? Herr talman! Jag har så kommit fram till frågan om försäkringens ersättningsregler och där är det ju, som jag redan sagt, så att ett enigt utskott ansett sig böra förorda en 75-procentig kompensationsnivå, när det gäller den förebyggande vården. Även här har moderaterna det längst gående yrkandet — det märks minsann att det är valår i år. De vill ha 75 procents kompensation för all tandvård oavsett kostnaden. Jag skulle personligen inte hålla för osannolikt att utvecklingen kommer att gå i riktning mot en högre kompensationsnivå. I dagens läge är det emellertid en fråga om resurser och vilka andra behov man anser sig böra prioritera. Att låta försäkringen bära 75 procent av kostnaderna för all tandvård skulle — som sägs i motionen och som herr Ringaby har upprepat — kosta ytterligare 200 miljoner kronor. Det är alltså inga småsummor det rör sig om. Vi i utskottsmajoriteten tycker nog att förslaget i propositionen är ett ganska fint erbjudande. Man får 50 procent tillbaka av allt man betalar upp till 1 000 kronor. Och man får 75 procent av återstoden. För protetisk behandling får man alltid tillbaka 75 procent — det är alltså väl sörjt för de äldre — och för viss protetisk tandvård behöver man inte betala någonting alls. Till saken hör också att allt det verkligt dyra som skall in i mun, dvs. ädla metaller och proteständer, helt bekostas av försäkringen. Detta för att patienten alltid skall veta hur högt tandläkararvode han betalar. I centerns partimotion har man begärt en översyn av kostnadsandelen, och man vill också att riksdagen skall göra ett uttalande av innebörd att den som vill ha tillbaka 75 procent av de tandvårdskostnader som överstiger 1 000 kronor måste visa att han går till tandläkaren regelbundet. Någon särskild översyn av självkostnadsandelen har vi i utskottsmajoriteten inte ansett oss böra medverka till. Jag vill betona att en sådan översyn torde komma att ske fortlöpande hos riksförsäkringsverket. Enligt förslaget i propositionen åligger det nämligen verket att noggrant följa utvecklingen i fråga om försäkringen och dess effekter på tandvården i allmänhet samt på vårdefterfrågan och på tandtillståndet hos olika befolkningsgrupper. Verket skall i sitt arbete ha tillgång till särskild expertis och kommer alltså att ha alla möjligheter att bedöma i vad mån ändringar och kompletteringar är nödvändiga. Det torde vara ganska klart att man därvid också kommer in på frågan om självkostnadsandelen i försäkringen. Hur den kommer att utvecklas vet vi inte, men om verket skulle komma fram till att det kan vara motiverat med en annan självkostnadsandel än 50 procent kommer vi säkert att på riksdagens bord få förslag i den riktningen. När det sedan gäller det här yrkandet om att den försäkrade skall gå till tandläkaren regelbundet för att få den högre ersättningen när kostnaderna överstiger 1 000 kronor är jag inte så alldeles säker på att ens motionärerna skulle bli nöjda med effekterna av en sådan bestämmelse. Jag har tidigare sagt att det finns väldigt många människor i vårt samhälle som har ett starkt markerat behov av tandrehabiliteringsåtgärder. En sådan bestämmelse som centern vill ha skulle uppenbarligen i första hand rikta sig mot just sådana patienter som har ett stort tandvårdsbehov. Och sedan måste det väl ändå konstateras att det i den praktiska tillämpningen skulle bli ganska svårt att kontrollera att en sådan här regel verkligen efterlevdes. Nej, jag tror nog att det är bäst att bestämmelsen gäller utan villkor. Det finns väl för övrigt skäl att anta att människor nu skall börja se om sina tänder när de vet att de får tillbaka 75 procent från försäkringen också för de rent förebyggande åtgärderna. Herr talman! I vänsterpartiet kommunisternas partimotion — reservationen XI — yrkas att vissa åtgärder, som ingår i den förebyggande behandlingen och som utförs vid specialkliniker, skall debiteras enligt läkarvårdstaxan. Här har alla i utskottet utom herr Hagberg varit eniga om att det knappast finns något behov av en sådan ersättningsregel. Jag menar att man i varje fall måste avvakta erfarenheterna av den nya försäkringen innan man tar ställning till den här frågan. Även den föreslagna tandvårdstaxan har gett upphov till åtskilliga motioner, och den har också gett anledning till åtskilliga diskussioner i utskottet. Den stora frågan har gällt: Är det så bra med ett rakt ackord som i första hand premierar prestationen och endast i undantagsfall eller i varje fall endast i begränsad omfattning sneglar på tidsåtgången? Kan det inte tänkas att en taxa som bygger på ackordssystemet kan få en mindre lycklig effekt på valet av behandlingsåtgärd? De professorer inom odontologin som uppvaktat utskottet har delgett oss sina synpunkter på den här frågan, och dessa synpunkter överensstämmer inte riktigt med dem som kommit från tandläkarnas egen organisation, Tandläkarförbundet. Vi i utskottsmajoriteten har benämnt saken så att tandvårdstaxan är ett resultat av långa och ingående överläggningar mellan berörda parter. Det är naturligtvis väldigt svårt för oss lekmän att avgöra vad som i det ena eller andra fallet skall anses vara skäligt arvode för en viss behandling. Jag måste väl bekänna att många i utskottet varit av den uppfattningen att tandvårdstaxan ger tandläkarna en ganska generös ersättning för deras arbete. Detta framgår ju bl.a. av det särskilda yttrandet av herr Persson i Stockholm och av herr Lundberg. Vi har t.o.m. diskuterat om det finns skäl att över huvud taget medge individuell taxebindning. Vi har emellertid ansett oss böra godta en sådan med hänsyn till att det av uttalanden i propositionen framgår att prövningen av frågor rörande särskild arvodessättning bör ske restriktivt och med hänsyn tagen i första hand till vederbörande tandläkares omkostnader. Det finns också andra skäl som enligt utskottsmajoriteten talar för att man i varje fall i inledningsskedet bör godta den taxa som försäkringsutredningen föreslagit. För det första är taxan uppbyggd enligt ett ersättningssystem som redan i dag tillämpas av de privatpraktiserande tandläkarna. Om övergången till den nya försäkringen skall ske någorlunda smärtfritt finns det nog skäl att använda sig av det taxesystem som redan nu tillämpas. En annan faktor som talar för att man skall godta propositionen på den här punkten är att riksförsäkringsverket fått till uppgift att pröva frågan om en försöksverksamhet med alternativa ersättningssystem och att verket därvid också skall ta ställning till lämpligheten av en ren timersättning. Den taxa som skall gälla kan alltså ses som ett provisorium. Majoriteten har särskilt velat betona vikten av att man redan från början genom olika undersökningar följer utfallet av tandvårdstaxan. Och vi har också velat understryka att det skall vara möjligt att inte bara höja utan också sänka arvodena om det visar sig att taxan eller delar därav ger ett för högt utfall för tandläkarna. Med detta, herr talman, har jag väl också i huvudsak bemött de reservationer som gäller tandvårdstaxan. Moderaterna vill att den bundna vårdtaxan endast skall gälla enklare tandbehandling och att arvodessättningen i övrigt skall vara fri och kombineras med en fast återbäringstaxa. Och det är ju också vad herr Ringaby har pläderat för. Godtar man det yrkandet har man också godtagit att taxebindningen till stor del upphävs, och därmed har man också avskaffat den garantiregel som är en av de grundläggande förutsättningarna för tandvårdsförsäkringens införande. Centern vill ha en översyn också av tandvårdstaxan. Men som jag tidigare sagt i fråga om försäkringens kompensationsnivå torde det yrkandet redan vara tillgodosett. Riksförsäkringsverket skall nämligen fortlöpande följa upp verkningarna i olika hänseenden av försäkringen, och i denna uppgift måste — som också departementschefen särskilt understrukit — ingå att noggrant studera de praktiska verkningarna av taxan. Det finns enligt min mening därför ingen anledning att sätta i gång en utredning i den här frågan. Inte heller finns det några skäl att vidta särskilda åtgärder när det gäller specialisterna och deras taxor. Specialisterna har nämligen enligt propositionen tillerkänts en generell rätt att tillämpa en särskild taxa för behandlingar inom sin egen specialitet.

Om det vid en sådan försöksverksamhet visar sig att timersättningen är en lämplig ersättningsform kan vi säkert utgå från att vi på riksdagens bord får förslag om en taxa som är beräknad på det sättet. Jag har så, herr talman, kommit fram till de reservationer som tar upp vissa administrationsfrågor. Riksdagen har härvidlag först att ta ställning till den fråga som aktualiserats i vpk-reservationen nr 7 av herr Hagberg och som gäller förtroendetandläkarna. Herr Olsson i Stockholm, som har talat för vpk-reservationerna, har inte så stort förtroende för sådana tandläkare och vill att de skall ersättas med särskilda länstandläkare som han menar är bättre lämpade att verka för genomförandet av enhetliga vårdprinciper inom såväl privatsom folktandvården. Vi i utskottet har nog haft litet svårt att förstå varför en länstandläkare skulle vara bättre skickad än en förtroendetandläkare att tillgodose det här syftet. Tillsynen över tandläkarna inom folktandvården skall liksom hittills utövas av folktandvårdens ledning. Och när det gäller den enskilda tandvården så har man i propositionen förutsatt att socialstyrelsen närmare skall överväga den framtida tillsynen. Jag tror alltså att herr Olsson i Stockholm kan vara ganska säker på att vårdprinciperna inom den privata och den offentliga tandvården kommer att bli så enhetliga som gärna är möjligt. Med hänsyn till den författningsutformning som folktandvården fått kan jag inte heller inse att det skall vara nödvändigt vare sig att bibehålla instruktionen för tandläkare inom folktandvården Nr 93 eller att föreskriva att socialstyrelsen också i fortsättningen skall fastställa Måndagen den folktandvårdsplan. 21 maj 1973 En fråga kvarstår när det gäller försäkringens administration. Det —— —— —- gäller rätten för tandläkarna att förhandla eller överlägga om sina Allmän tandvårdsarvoden. Jag anser mig i viss mån redan ha besvarat den frågan i samband försäkring, m.m. med behandlingen av spörsmålet om tandläkarnas anslutning till försäkringen.

Det måste enligt min mening förutsättas att tandvårdsdelegationen kommer att ha alldeles särskilda förutsättningar att räkna fram arvoden som kan vara acceptabla för alla parter, och det finns därför inte anledning att vartannat år — taxan skall gälla bara två år i sänder — sätta i gång förhandlingar om taxan. Tandvårdsdelegationen kommer ju att fungera som ett slags permanent lönedelegation och föreslå riksförsäkringsverket de ändringar i taxan som kan befinnas motiverade. Herr talman! Det finns en reservation anmäld också när det gäller försäkringens finansiering, och herr Ringaby tog upp den saken, men jag tycker inte att jag behöver gå närmare in på den. Med den ståndpunkt utskottsmajoriteten intagit när det gäller försäkringens kompensationsnivå så har yrkandet i den reservationen fallit. Jag kan därför gå över till vissa frågor som inte direkt berörs i propositionen men som ändå är av den karaktären att vi anser det lämpligt att behandla dem i samband med tandvårdsförsäkringen. Det gäller reservationen 18, där man uttalar sig för en systematisk tandhälsovård, och reservationen 19, som tar upp frågan om kostnadsfri tilldelning av fluortabletter inom barntandvården. Båda reservationerna behandlar ju frågor av stor betydelse för den förebyggande vården. I fråga om denna vård har utskottet förordat en 75-procentig kompensationsnivå, och jag anser väl att de önskemål som reservanterna framställt därmed blivit i rätt hög grad tillgodosedda. Även i det här sammanhanget vill jag erinra om de omfattande uppgifter som skall ankomma på riksförsäkringsverket och den till verket knutna tandvårdsdelegationen. Man skall studera bl.a. försäkringens effekter på tandvården i allmänhet, på vårdefterfrågan och på tandtillståndet hos olika befolkningsgrupper. Riksförsäkringsverket skall i vårdfrågorna samarbeta med socialstyrelsen. Det samarbetet kommer säkerligen att leda till att verket till sitt förfogande får ett mycket omfattande statistiskt material, som kan tjäna till ledning vid bedömningen av alla frågor som gäller tandhälsan. I utskottet har vi varit eniga om att tandvårdsförsäkringen — om man vill säkerställa önskvärda effekter på tandhälsotillståndet — måste kompletteras med en intensifierad upplysningsverksamhet, så att människor får reda på vilka förmåner de är berättigade till genom försäkringen. Framför allt torde det vara betydelsefullt att genom en regelbunden information försöka 81 tala om hur viktigt det är att ägna sig åt goda kostvanor. Praktiskt taget alla odontologer torde väl i dag vara överens om att en någorlunda regelbunden behandling med fluor har en avsevärd karieshämmande effekt. Ändå har fluoren blivit en smula omstridd. Jag behöver väl bara erinra om att riksdagen för ett par år sedan avskaffade den lag som påbjöd viss fluorhalt i dricksvatten. I utskottet har vi väl varit överens om att fluorbehandlingen är ett värdefullt inslag i profylaktiken. Men vi har väl också menat att fluorbehandlingen inte får vara ett obligatorium. Det är därför som utskottsmajoriteten har förutsatt att den här frågan skall ägnas uppmärksamhet inom den av folktandvården anordnade barntandvården. Vi har däremot inte ansett att tandvårdsförsäkringen bör stå för några kostnader för fluortabletter, eftersom barntandvården inte skall omfattas av tandvårdsförsäkringen utan ingå i folktandvårdens vårdansvar. Två reservationer återstår. Den ena, nr 20, tar upp frågan om fortbildningen inom folktandvården. Det är herr Hagberg som anser att man bör fortsätta och utvidga utbildningsverksamheten inom folktandvården och inrätta fler personliga tjänster. Jag tror för min del att dessa önskemål kommer att bli väl tillgodosedda med det förslag propositionen innehåller. Redan i dag bedriver landstingen en mycket omfattande utbildningsverksamhet, och med den utbyggnad av folktandvården som propositionen förutsätter torde det bli nödvändigt att kraftigt vidga denna verksamhet. I vad särskilt gäller frågan om fler personliga tjänster inom folktandvården, som herr Olsson i Stockholm pläderar för, tror jag inte det är en fråga som riksdagen bör ta befattning med. Det torde ankomma på folktandvårdens huvudmän att avgöra om det är nödvändigt att inrätta fler sådana tjänster. Återstår, herr talman, reservationen 21. Också den tar upp en fråga som nära sammanhänger med den förebyggande vården. Enligt min mening är det väl inte uteslutet att särskilda barntandvårdare kan ha en uppgift att fylla inom barntandvården. I utskottet har vi emellertid ansett att det ännu är för tidigt att ta ställning i den här frågan. Vi tycker nog att man bör avvakta de närmare erfarenheterna av försäkringen innan man bestämmer sig för att inrätta särskilda barntandvårdare. Det finns redan i dag många specialister just på barntandvård, och om man satsar så helhjärtat på den förebyggande vården, som vi i utskottet anser att man bör göra, kan det väl ifrågasättas om barntandvårdarna blir så nödvändiga. När det slutligen gäller den i motionen aktualiserade frågan om tandhygienister så vill jag erinra om att det sedan ganska länge förekommer utbildning av tandhygienister i Malmö och Örebro. Därutöver skall ju utbildning startas också i Jönköping och i Huddinge. Den delen av vpk:s partimotion kan alltså sägas vara tillgodosedd. Ja, fru talman, jag tror att jag härmed har gått igenom alla reservationer, och jag hoppas att det av vad jag sagt framgår att jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 på samtliga punkter.

Fru talman! I detta stora komplex av frågor är det risk för att det kan bli enbart ett tyckande på åtskilliga punkter. Av den anledningen är det nödvändigt att också lyssna på experter på olika områden som verkligen kan dessa ärenden. Herr socialministern sade att man under arbetet med propositionen om tandvårdsförsäkringen i socialdepartementet har fått lära sig mycket i dessa frågor. Jag kan för mitt och för vårt vidkommande säga att vi har haft anledning att lyssna inte minst till socialstyrelsen, som besitter stor sakkunskap på detta område. Det är från den utgångspunkten som vi har sagt oss att det finns anledning att pröva självkostnadsandelen och att man bör ha belägg för att det blir en återkommande tandvård när det uppstår kostnader av större omfattning. Jag vill vidare beträffande anslutningen till försäkringen, som togs upp av herr Fredriksson i anslutning till försäkringsutredningen, säga, att Landstingsförbundet aldrig, som jag sade förut, har diskuterat frågan om något obligatorium. Från Tandläkarförbundet har vi ju fått dels korrigerade skrivningar, dels vid uppvaktningar försäkringar om att man på allt sätt skall medverka till att få en tillräcklig uppslutning till försäkringen. Vi har för vårt vidkommande trott på detta och accepterat detta. Men vi har utöver den delen sagt att det självfallet är angeläget att se till hur försäkringen fungerar under 1974 och 1975. Därest man inte skulle få tillräcklig anslutning på frivillig väg har man därför anledning att gå in och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtagas. Det är det vi har sagt i vår reservation nr VI. För att tillgodose folktandvårdens behov av tandläkare har vi också sagt att det behövs en etableringskontroll, där man i samverkan med berörda parter kan ta upp överläggningar omkring hur man skall klara den saken. Jag tror att det därmed, fru talman, finns underlag för den diskussion som vi har fört om frivillighet på det här området. Till slut vill jag understryka att i en tid, när man diskuterar demokrati och medinflytande och när man skall ta all möjlig hänsyn till människornas önskemål ute i arbetslivet, har det för oss varit en självklar princip att det också måste gälla den här gruppen av människor, dvs. tandläkarna. Därför är vi beredda att acceptera en frivillig anslutning och säger nej till tvångsanslutning. Vi menar att en positiv attityd till tandläkarna på det här området ändock ger den bästa effekten, och den tryggar, som vi tror, också tandvårdsförsäkringen framöver.

Fru talman! Herr Fredriksson sade att vi ville sätta en hämsko på folktandvårdens utbyggnad. Det är fel uttryck, herr Fredriksson. Om man inte vill ge folktandvården särskilda favörer för en snabb utbyggnad, sätter man alltså en hämsko på den! Vi vill helt enkelt att folktandvården skall byggas ut i den takt som det blir efterfrågan på tandvård på vuxensidan. Jag kan inte finna annat än att det måste vara en klok politik. Vi vet ingenting om framtiden, vi vet ingenting om kemisk kariesbekämpning. Kan vi få ner kariesfrekvensen med 30 procent är folktandvården för stor redan i dag. Vi bör väl anpassa utbyggnaden efter behovet. När det gäller etableringskontrollen för att förse folktandvården — särskilt i glesbygden — med tandläkare visar all erfarenhet att det faktiskt är väldigt många sökande till varje tjänst som folktandvården i dag utannonserar. Den övergång som sker för närvarande beror på att folktandvårdens tjänstetandläkare är rädda för att de, när lagen träder i kraft, skall ha slavkontrakt och icke kan lämna folktandvården för att etablera egen praktik. De strömmar över just nu, men det beror på lagstiftningen, herr socialminister. Annars är det många sökande till varje tjänst. Jag har aldrig förstått varför det är så oerhört angeläget att ha en tandläkare ute i varje glesbygd. Man lägger ner sjukhus, man drar in BB-avdelningar — vi har icke BB i vare sig norra eller södra änden av Örebro län; där är det ofta dramatiskt när en kvinna skall åka till BB. Man lägger ner skolor och låter barn åka flera mil varje dag. Det anses gå mycket bra. Och att åka 2,3 eller 4 mil till en tandläkare en eller två gånger om året är väl ändå inte något större besvär. Vad beträffar den bundna taxan är det farligt med en sådan här statsbestämd, bunden, fixerad styckepristaxa. Det är ett ackord på ett vårdområde där man måste satsa på kvalitet. Vi har gått ifrån detta när det gäller den vanliga sjukvården; varför skall vi ha det för tandläkare? Det kommer att innebära att den som gör snabba och många ingrepp på patienten får högre inkomster än den som arbetar med omdöme och långsamhet och lägger vikt vid kvalitetskravet. Det kan inte vara rimligt. Sedan återstår det att besvara mina frågor om dessa höga taxor och tvångsanslutningen. Hur rimmar det? Varför måste man tvångsansluta när man anser sig ha mycket höga taxor? Och hur skall folktandvårdens utbyggnad under 1973 kunna finansieras med avgifter från en försäkring som träder i kraft 1974?

Åtminstone har jag tolkat det så när jag har läst folktandvårdslagens undantagsbestämmelse. Här har statsrådet sedan sagt att självfallet har landstingen möjlighet att träffa överenskommelse med de fria privatpraktiserande tandläkarna om att fylla den uppgiften intill dess att man har byggt ut folktandvården. Men jag tolkar ändå bestämmelsen så att det är först 1976 som man kan ålägga folktandvården skyldighet att ha denna regelbundna och fullständiga behandling av förskolebarnen som det här är fråga om. Därför har vi sett det så, när vi har skrivit vår reservation, att det är en praktisk och enkel sak att under den här övergångstiden låta förskolebarnen följa med sina föräldrar till en tandläkare och då få ersättning på samma grunder som föräldrarna får när det gäller deras egen försäkring. I fråga om tillgången på tandläkare vid folktandvården tror jag det är viktigt att det i starten blir en nära nog allmän uppslutning kring folktandvården så att den kan få tillräckligt antal tandläkare. Men jag vill ännu en gång säga att vi har den uppfattningen att det bör finnas förutsättningar att genom en frivillig anslutning nå målet att dels tillgodose folktandvårdens behov av tandläkare, dels ge möjlighet för den fria etableringen vid sidan av folktandvården. Jag tror att dessa förutsättningar finns. Det är kanske litet förmätet att säga det, men jag tror att man i propositionen har varit litet för pessimistisk i fråga om möjligheterna att nå detta mål.

Fru talman! Det är ju frivillig eller inte frivillig anslutning till försäkringen som är det stora debattämnet. Här är de borgerliga partierna av den uppfattningen att det borde vara tillräckligt med frivillig anslutning, och man har åberopat vad som har framhållits från Tandläkarförbundet, bl.a. vid uppvaktningen i utskottet. Det är riktigt att tandläkarna sade att det fanns vissa uttalanden i deras remissvar som var något olyckligt formulerade. Men själva principen, som socialministern har redovisat och som även jag försökte redovisa i mitt inledningsanförande, kvarstår ändå. Det finns alltså inte någon egentlig garanti, som jag har kunnat uppfatta det, att man skulle få tillräckligt med tandläkare till försäkringen, om anslutningen vore frivillig. Det enda som Tandläkarförbundet har kunnat göra är att man i en skrivelse förklarat sig villig att söka medverka — och det sade man också vid uppvaktningen — till en så god anslutning som möjligt. Jag tror således att man inte kan säga att det finns någon fullständig garanti, och i varje fall föreligger ju risk för att det i glesbygderna kommer att bli ont om tandläkare. Det var visst herr Ringaby som sade att det är flera sökande till varje tandläkartjänst. Men den redovisning som vi har fått visar ju att när det gäller lediga tjänster i speciellt glesbygderna är det inte så väl beställt med intresset att söka tjänsterna. Jag tror att frågan om anslutningsformen är nog diskuterad för min del med hänsyn till den tidigare debatten. Varför skulle det vara så särskilt stora besvär för tandläkarna? Man har ju ändå förklarat att man är villig att ansluta sig till försäkringen. Då bör det väl inte vara någon svårighet att gå med och arbeta efter en taxa som vi ändå anser är ganska hygglig. Tandläkarna ansluter sig alltså inte utan ersättning. Beträffande förskolebarnen har jag redan sagt att de får redan på många håll en väl utvecklad tandvård. Många landsting lämnar redan fri vård — det är landsting som har överenskommelser med privattandläkare som kan sköta om saken. Och eftersom det nu ändå blir ett direkt vårdansvar för landstingen i fråga om den här kategorin, så tror jag inte att man behöver befara att vederbörande skall bli undanskuffade från tandvården. Vi får ju tänka på att mödracentralerna och tandvårdscentralerna över huvud taget också har möjlighet att se till detta.

Fru talman! Jag lovar att fatta mig kort. Får jag bara säga att det är ändock en tvångsanslutning det är fråga om. Och måste det inte ur principiell synpunkt ändå till mycket av självövervinnelse för att fatta ett sådant här beslut? Det är dock en helt ny princip i vårt land att man kollektivansluter, tvångsansluter, en hel fackgrupp på detta sätt till en försäkring. Det är detta principen gäller. Jag är förvånad över att herr Fredriksson och herr socialministern som representanter för ett parti som har kämpat för en fri arbetsmarknad och fria möjligheter på det området är beredda att införa en sådan här princip när det gäller tandläkarkåren.

Fru talman! Det gäller detta med garantierna för en tillräcklig anslutning. Tandläkarförbundet har inte kunnat ge sådana garantier, sade herr Fredriksson. Ja, kan man göra mer än garantera att man skall kämpa i alla förbund? Man har en nästan hundraprocentig anslutning i kåren härvidlag, och det blir dessutom ekonomiskt omöjligt att stå utanför, herr Fredriksson. Vad har herr Fredriksson och utskottsmajoriteten för garanti att det skall fungera efter två år, när ni släpper på den här tvångslagen? Hur skall ni kunna garantera att det då blir tillräcklig anslutning? Jag har inte större garantier. Men man måste ju ändå lita på folk. När de själva säger att de skall arbeta för att få en tillräcklig anslutning måste man tro på det. Sedan har detta också med psykologi att göra. Det är opsykologiskt att tvinga in människor i ett system. Det skapar inte den rätta andan från början att göra på det sättet.

Fru talman! Vi har i vår motion starkt understrukit behovet av att ha ett fritt tandläkarval, och den tvångsanslutning som det här är fråga om är inte ägnad att befordra ett sådant val för dem som söker tandvård. Därför har vi gått emot propositionens förslag om tvångsanslutningen och etableringskontrollen. Jag vill än en gång understryka att genom de utfästelser som gjorts från Tandläkarförbundets sida finns det enligt vår uppfattning förutsättningar att klara både folktandvårdens behov och att lämna möjligheter öppna för de fria tandläkarna.
Fru talman! Herr Ringaby undrade hur det kommer att gå om två år, när tvångsanslutningen skall upphöra, men det har vi inte sagt att den skall göra. Vi skall pröva huruvida det är möjligt att gå över till en fri anslutning. Det får utvecklingen visa. Visst skall vi lita på människor, herr Ringaby, och givetvis kan det ha sitt värde att tandläkarna förklarar att de vill arbeta för en frivillig anslutning. Men man måste ju ändå ha garantier för att så sker, och det är därför som vi i utskottet har följt socialministerns förslag. Vi tycker att socialministern har god grund för sin uppfattning. När vi nu går på denna linje och genomför en stor reform, som i vissa avseenden är unik, så bör vi också se till att den fungerar och att människorna verkligen får den vård som utlovas. Sedan talade herr Jonsson i Mora om fritt tandläkarval, men det finns - Nr 93 redan ett sådant fritt val inom folktandvården. Och det kommer att bli Måndagen den ännu friare i den mån folktandvården byggs ut. Om man vill fortsätta 2] maj 1973 med att behandlas av den tandläkare som man började få behandingav, LS — är j 5 Rd ak Allmän tandvårdseller om man vill gå över till en annan tandläkare, så bör det vara möjligt na att göra så inom folktandvården. försäkring, m.m. Jag är inte så säker på att ett genomförande av herr Jonssons i Mora förslag innebär en ökad frihet på det området. Det skulle kanske bara bli vissa grupper av människor som fick denna ökade frihet, men inte de som vi från vårt parti speciellt vill slå vakt om.

Fru talman! Som framgått av vad som anförts här i dag av olika talare från alla partier råder det stor enighet om behovet av en allmän tandvårdsförsäkring, alltså den försäkring som vi nu skall besluta om. Som framhållits av vår representant i utskottet herr Carlsson i Vikmanshyttan har vi från centern sedan mer än tio år krävt en allmän tandvårdsförsäkring. Vi är därför glada över att se detta förslag förverkligas i dag. Tandhälsan är grunden för hela människans hälsotillstånd, och den grundläggs i de tidigare barnaåren. Vad som då görs eller inte görs har stor betydelse för utvecklingen av patientens tandstatus under hela levnaden. Det är därför desto viktigare att man får hand om barnens tänder på ett så tidigt stadium som möjligt. De förebyggande åtgärderna är av mycket stor betydelse. Jag återkommer till barnens tandhälsovård litet senare i mitt anförande. Även den som senare under sin levnad får en adekvat tandvård kan dock avsevärt förbättra sitt hälsotillstånd. Därför måste målet för tandvårdsförsäkringen vara att alla människor får tillgång till tandvård oberoende av ekonomiska resurser. Det är helt klart att människors möjligheter att sköta sina tänder i dag är beroende av i vilken ekonomisk situation de befinner sig. Propositionen refererar också på flera punkter till olika utredningar i den här frågan. Låginkomstutredningen har påpekat att det är just de människor som har små inkomster som har den sämsta tandstatusen och som också har den minsta möjligheten att göra något för att förbättra sin situation. De kommer alltså beträffande hela sin hälsosituation i ett underläge. Även andra utredningar visar att det beror på vilken socialgrupp man tillhör, vilken utbildning och vilken inkomst man har hurudan ens tandstatus är. Den försäkring som vi i dag har att ta ställning till kommer att förbättra situationen avsevärt för dessa eftersatta grupper. Men det finns ändå skönhetsfläckar i förslaget. Alltfort kommer många att vara beroende av kompletterande sociala insatser för att sköta sina tänder — just de som har små inkomster eller inga inkomster alls. Den föreslagna tandvårdstaxans utformning är sådan att åtskilliga även efter försäkringens genomförande kommer att uppleva att tandvården är för kostsam för att de skall kunna klara av den med sina egna inkomster. Alltså blir de beroende av någon form av socialhjälp för att kunna fullfölja tandvården. Framför allt är det den höjda folktandvårdstaxan som gör att speciellt 87 folktandvårdspatienterna kommer i ett sämre läge. Den enskilde kommer i en besvärlig situation, och försäkringen har på denna punkt, enligt min uppfattning, missat ett viktigt socialt mål. Vi har från centerhåll i vår partimotion 1753 framhållit att det är viktigt att dessa frågor beträffande självkostnadsandelen blir föremål för en översyn så snart erfarenhet av taxorna vunnits. Visserligen förutsätter utskottsmajoriteten, såsom också framhållits flera gånger tidigare i dag, att en sådan översyn skall ske, men ett uttalande av riksdagen skulle ge tyngd åt denna förmodan och innebära krav på förbättringar på denna viktiga punkt utifrån de sociala aspekter som jag här har anlagt på frågan. Fru talman!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 Även i späd ålder kan behov av tandvård uppkomma, och ju tidigare fel upptäcks desto lättare är de att åtgärda. Numera betraktas också tandvård för små barn och lagning av mjölktänder som naturligt och nödvändigt. Propositionen föreslår att på sikt alla barn och ungdomar upp till 19 års ålder skall få tandvård genom folktandvårdens försorg. Att vi under utbyggnadstiden måste göra prioriteringar är vi i stort eniga om. Som konsekvens därav skulle 17—19-åringar till en början få ersättning på samma sätt som vuxna, genom försäkringen, men detsamma har inte föreslagits för förskolebarnen. Utkottsmajoriteten förlitar sig på att man skall följa praxis och ge gratis tandvård inom folktandvårdens ram. Vårdansvaret skulle alltså ligga på folktandvården. Man refererar också till ett uttalande av departementschefen på detta område, men det är inte klart utsagt i propositionen hur dessa frågor skall lösas.

Det verkar mycket underligt mot den bakgrunden att alla är eniga om betydelsen av en tidig anpassning till goda tandvanor och betydelsen av tandvård under de tidigare barnaåren. Departementschefen har här i dag förklarat hur han tänkt sig att lösa de här problemen. Men detta var, som jag tidigare sade, inte klart utsagt i propositionen och inte heller i utskottsbetänkandet — och det är det som står där vi skall ta ställning till i dag. Jag hälsar emellertid ändå med glädje det uttalande som departementschefen gjorde inför kammaren tidigare. Fru talman! Jag vill ansluta mig till dem som i betänkande nr 20 från socialförsäkringsutskottet föreslår att förskolebarn, när de måste anlita privattandläkare på grund av bristande folktandvårdsresurser, får ersättning genom moderns eller faderns försäkring på samma sätt som 17—19 åringar föreslås få under inledningsskedet. Jag yrkar därför bifall till Jag vill ännu en gång uttrycka min tillfredsställelse över de många positiva inslagen i den föreslagna försäkringen, som kommer att få stor betydelse och innebära stora förbättringar för många grupper. Särskilt vill jag peka på att ett gammalt centerkrav om bidrag för långa resor för erhållande av tandvård blir tillgodosett genom förslaget att resor som kostar över 15 kronor skall ersättas med det belopp, som överstiger 15 kronor. Detta är av mycket stor betydelse för människorna i de delar av vårt land där avstånden är långa, och de människorna är många. Fru talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för ytterligare kommentarer utan hänvisar i övrigt till vad herr Carlsson i Vikmanshyttan anfört tidigare i dag. Utöver de yrkanden jag tidigare har ställt yrkar jag bifall till de reservationer där herr Carlsson i Vikmanshyttan står som första namn.

Fru talman! Utredningens svåraste uppgift torde ha varit att utarbeta förslag till tandvårdstaxa. Utskottets möjligheter att närmare bedöma det, i varje fall i fråga om uppbyggnaden och den inbördes avvägningen av priserna för olika arbeten, har också — helt naturligt — varit starkt begränsade, för att inte säga obefintliga. Det oaktat vågar lekmannen det omdömet, att utredningen gjort ett imponerande försök att ringa in de problem det här är fråga om. Funderingarna kring taxans nivå, dvs. den inkomst den kan ge tandläkarna, har emellertid varit livliga. Man har bl.a. frågat sig om inte taxan är för högt tilltagen och sålunda kommer att ge tandläkarna oskäligt höga inkomster. Utskottet har på den punkten inte givit till känna någon bestämd mening men i sitt betänkande som bekant uttalat följande, vilket jag i detta sammanhang faktiskt är angelägen att citera: ”Utskottet vill i likhet med departementschefen betona angelägenheten av en noggrann uppföljning redan från början av taxans effekter. Utskottet understryker departementschefens uttalande om att riksförsäkringsverket redan från början genom olika undersökningar skall följa utfallet av tandvårdstaxan. Om dessa undersökningar visar att taxan eller vissa delar därav ger ett för högt utfall för tandläkarna bör det ankomma på riksförsäkringsverket att snarast möjligt föreslå de ändringar i taxan som kan befinnas motiverade.” Utskottet vill alltså ge Kungl. Maj:t möjlighet att justera ned taxan därest erfarenheterna skulle motivera det. Herr Lundberg och jag har i ett särskilt yttrande påtalat risken för att den föreslagna taxan kommer att ge ett för högt utfall för de privatpraktiserande tandläkarna. I själva verket är vi ganska övertygade om att den är betydligt högre än det finns skäl till också vid en generös värdering av tandläkarnas arbetsuppgifter. Denna bedömning gör vi beträffande normaltaxan, och alltså oavsett verkningarna av den individuella taxebindningen. Denna anordning förstärker emellertid ytterligare intrycket av alltför stor frikostighet. Björn och Jan Egelberg säger att ”den föreslagna styckepristaxan ser ut att ge tandläkarna möjlighet att arbeta in ett brutto per timme som överstiger 136 kronor”, allt exklusive kostnaderna för tandteknikerarbeten. Vi talar ju alltid i detta sammanhang om priser exklusive dessa arbeten. Tandläkarförbundet har gjort en inkomstoch kostnadsundersökning för tandläkarna avseende 1968, vilken utredningen redovisar. Utredningen har räknat upp värdena från nämnda 1968 års undersökning till 1970 års nivå och får då för hela den undersökta gruppen en bruttoinkomst per timme, alltså exklusive tandteknikerkostnader, på kronor 91:67 för att vara exakt. Man har då räknat med en lönehöjning under den perioden till tandläkarna själva på 16,4 procent. Om man utgår ifrån att den av utredningen gjorda uppräkningen från 1968 till 1970 är skälig och vidare antar att man får en skälig nivå 1973 genom att öka 1970 års taxenivå med 15 procent på alla värden, så skulle tandläkarens bruttoinkomst per timme 1973 bli 105 å 106 kronor. Räknar man i stället med ett påslag på 20 procent på de tre sista åren blir bruttoinkomsten 110 kronor. En sådan utveckling utan någon försäkring skulle alltså ge betydligt lägre inkomstnivå än den man räknar med i försäkringssammanhanget. Med andra ord förefaller det klart att tandläkarkåren genom försäkringens tillkomst inte bara tillerkänns ungefär samma inkomstutveckling som andra utan en betydligt bättre. Nu vet jag att utredningen räknat något annorlunda, och det har också departementet gjort. Jag vill inte påstå att allt har blivit riktigt i mina bedömningar, men även om min metod inte skulle träffa alldeles prick, kan jag inte finna annat än att taxan ligger för högt. Om detta bekräftas av erfarenheterna bör därför en nedjustering ske. Det rör alltså nivåresonemanget helt och hållet. Enligt herr Lundbergs och mitt förmenande finns nämligen inget skäl till att den redan för närvarande inkomstmässigt synnerligen gynnade tandläkarkåren skall göra extra vinster på försäkringens tillkomst. Utredningen har funnit att en inte obetydlig del av de privatpraktiserande tandläkarna har en högre timinkomst än den som tandvårdstaxan är grundad på. För dessa öppnar utredningen möjlighet till individuell taxebindning på högre nivå än den ordinarie taxans. Detta arrangemang har mött motstånd från tunga remissinstanser, och ingenstans utom hos kårorganisationen har jag funnit någon egentlig tillfredsställelse över den anordningen. Departementschefen har accepterat principen uppenbarligen under betydande ruelse och med, såvitt jag förstår, betydande inskränkningar. Han framhåller också att ”behovet av individuell taxebindning bör på nytt prövas i samband med att tandvårdstaxan förnyas”. Utredningen har tydligen velat skydda de tandläkare som kan visa att de har en arvodesnivå före försäkringens tillkomst som överstiger tandvårdstaxans maximiarvoden. Eftersom det förekommer stor spridning av arvodesnivån för närvarande, skulle resultatet bli en mer eller mindre kraftig uppskrivning av arvodena för de flesta och därutöver skydd för topparvodena. Det gäller givetvis att man vid den uppskrivning jag talar om tar ut topparvoden och i varje fall marscherar uppåt. Jag anser att taxan ligger så högt att man borde ha kunnat nöja sig Nr 93 med den enhetliga ordning den ger. Det finns således liten eller ingen Måndagen den anledning att täcka in alla topparvoden. Tandläkarkåren själv har ju 21 maj 1973 bekänt sig till en inbördes solidaritet genom att i princip acceptera en fast taxa. I konsekvensens namn borde man ha avstått från denna utväxt, särskilt som taxan måste vara mycket förmånlig för tandläkarna. När nu den individuella taxebindningen ändå blir verklighet, hoppas jag att departementschefen och riksförsäkringsverket iakttar all rimlig restriktivitet och därtill avskaffar arrangemanget så fort som möjligt. Socialstyrelsen vill acceptera endast högre omkostnader som skäl för individuell taxa under en övergångstid. Jag tycker att det är riktigt men vill tillägga att det är bara extremt höga kostnader som kan accepteras. I detta sammanhang vill jag bemöta herr Ringaby på en punkt. Han sade att herr Lundberg och jag i vårt särskilda yttrande gått emot en särskild specialisttaxa. Propositionen upptar som bekant inte en sådan. Till den frågan återkommer socialministern. Vad vi gått emot är vad jag nu talat om, den individuella taxan, och ingenting annat i detta sammanhang. Utredningens förslag om en timtaxa till tandhygienisterna på 90 kronor måste väl vara något av ett olycksfall i arbetet. Med hänsyn till denna yrkeskårs löner skulle den taxan ge arbetsgivaren-tandläkaren stora extrainkomster — jag höll på att säga arbetsfria sådana, som det inte torde finnas något skäl till med hänsyn till hur tandläkaren själv behandlas i taxesammanhanget. En motionär yrkar på en sänkning till 70 kronor, vilket belopp av vissa fackmän bedöms vara i överkant. Jag har ingen bestämd uppfattning, men även utskottet har samlat sig kring uppfattningen att de 90 kronorna ligger för högt. Tar riksdagen utskottets förslag, anser jag att departementschefen har befogenhet till att göra en kraftig nedsättning av beloppet, vilken möjlighet jag hoppas att han utnyttjar när den dagen kommer, och den kan inte vara långt avlägsen. Skulle de farhågor som jag här givit uttryck för beträffande taxenivån komma att besannas, kommer helt naturligt försäkringen inte att fullt ut bli den goda hjälp till patienterna som man avsett, vilket i så fall blir ett högt pris på en som jag tror onödig generositet mot en redan förut starkt gynnad yrkesgrupp. Dessutom skulle det — och det befaras också inom tjänstetandvården — komma att verka menligt på folktandvårdens rekryteringsoch utvecklingsmöjligheter. Därmed tvingas också folktandvården att konkurrera med anställningsvillkoren på nivåer över de redan nu goda förmåner som tjänstetandläkarna måste anses ha, om inte i relation till privatläkare så i varje fall sett allmänt på svensk arbetsmarknad. Som förenämnda undersökning från 1968 visar har tandläkarna mycket varierande årsarbetstider med ett genomsnitt betydligt under den allmänna årsarbetstiden. Med den ökade vårdefterfrågan som med all sannolikhet blir följden av försäkringens tillkomst och folktandvårdens utbyggnad blir det ökade arbetstillfällen för de tandläkare som nu inte har tillräcklig sysselsättning, och då blir bilden kanske något annorlunda och bättre. Det tycks emellertid som om många, kanske flertalet 91 tandläkare anser sig böra ha en betydligt kortare årsarbetstid än andra och att man inrättat sig därefter. Andra har återigen uppenbarligen dragit ned arbetstiden av skattemässiga motiv. Jag tror nog att den direkta patientbehandlingen är ett rätt krävande arbete, men vi har många yrkesgrupper och stora skaror människor som är i den situationen och ändå får utföra normal arbetstid. Därför tycker jag att de tandläkare, som uppehåller reguljär verksamhet, i stort sett bör räkna med samma arbetstid som andra medborgare och därigenom betydligt öka sin kapacitet till fromma för ett åtminstone tills vidare växande vårdbehov. De tandläkare som tar sig tre å fyra månaders semester varje år kan för övrigt knappast ge sina patienter den service och kontinuerliga vård som alla bekänner sig till. De goda inkomsterna motiverar också goda arbetsinsatser. Jag vill hoppas att kårorganisationen skall medverka till en bättre tingens ordning på det här området. Emellertid måste jag tyvärr konstatera att en alltför hög taxa — vilket det nu än är — har viss benägenhet att motverka sådana strävanden. Från tandläkarhåll har uttalats missnöje med att ingen taxehöjning förutbestäms för 1974. Den reaktionen kan man till nöds förstå, om man utgår ifrån att den föreslagna taxan är bra avvägd nivåmässigt och eljest. De som hyser samma bekymmer som jag tycker att det är välbetänkt av socialministern att vänta och se på den här punkten innan ytterligare uppskrivningar görs. De §om lekt med tanken på indexreglering av taxan bör beakta att vi är på alldeles för osäkra vatten för att ge oss ut på en sådan seglats. För övrigt bör man nog vara mycket försiktig med den politiken oavsett vad det gäller för område i vårt samhälle. Som tidigare framhållits har — mig veterligt — ingen kritik framkommit mot taxan från tandläkarhåll i fråga om den förtjänstnivå den kan ge. Däremot har missnöje anmälts beträffande etableringskontrollen, den automatiska anslutningen till försäkringen och den s.k. förhandlingsrätten. Jag skall, i varje fall inte nu, analysera dessa delar av komplexet, hur lockande det än vore, utan nöja mig med att säga att dessa anordningar inte är uttryck för illvilja mot tandläkarkåren, vilket klart framgått av socialministerns redogörelse. De är resultatet av grundliga överväganden om de villkor som måste gälla åtminstone i inledningsskedet för att vi skall lyckas med denna viktiga sociala reform. Jag kan inte heller se att propositionens förslag i dessa stycken på något sätt kränker ifrågavarande yrkeskår. Det är inte någonting unikt för tandvården att ha etableringskontroll. En sådan finns på flera områden i vårt näringsliv. Vad jag vill ta upp ytterligare är de grova hotelser som uttalats i olika sammanhang från tandläkarhåll, tillkomna för att tvinga statsmakterna till reträtt på de punkter där man är missnöjd.

Vi har också sett annat i den stilen. Det där att ”jobba hårdare” skrämmer ingen, och det framgår också av vad jag nyss sagt. Det hälsar vi med glädje, även om det kostar några hundra miljoner till för statskassan. De andra hotelserna däremot är verkligen tråkiga, särskilt som det gäller ett viktigt avsnitt av hälsovården. Dylika uttalanden representerar ett övermod, som är generande för kåren och — vill jag tillägga — en av samhället gynnad yrkesgrupp. Nu tror jag att det stora flertalet tandläkare och i synnerhet de som står i ledningen för kårorganisationerna — av vilka jag personligen känner några — centralt och regionalt kommer att arbeta lojalt för den försäkring riksdagen beslutar om i dag. Jag vill dock för dem som inte inser det riktiga däri, nämligen att respektera ett beslut, framhålla att statsmakterna inte är slagna till slant, om lojalitetskravet inte uppfylls från kårens sida. Då anser i varje fall jag att riksdagen har anledning att ompröva vilket system vi skall ha i fråga om tandhälsovården i landet. Tänkbara alternativ är t.ex. att införa en stramare taxa för privattandläkeriet, så att folktandvården får den behövliga konkurrenskraften i fråga om arbetskraft, eller att helt enkelt genomföra en total kommunalisering av tandvården i landet. Till slut, herr talman! Även om jag varit kritisk i fråga om taxans nivåer vill jag gärna erkänna att det är ett gott utredningsoch förberedelsearbete i en mycket svår fråga — vilket naturligtvis i hög grad förklarar att det har dröjt så länge med reformen — som har föregått riksdagens behandling i dag. Jag vill yrka bifall på alla punkter till utskottets hemställan — detta anser jag höra till den arbetsstil jag haft här, även om det hade varit lockande att gå med kommunisterna på en punkt, nämligen mot det speciella tillägget för somliga läkare, som har haft goda taxenivåer tidigare.

Herr talman! Jag vill till en början instämma i de bifallsyrkanden som här redan tidigare gjorts till de reservationer som har lämnats av herr Jonsson i Mora — och jag vill över huvud taget instämma i de synpunkter som han har anfört långt tidigare i debatten. I övrigt vill jag inskränka mitt inlägg till ett par begränsade frågor. Jag gör detta med risk för att därvid bli missuppfattad av socialministern för min inställning till frågan i stort. För att undvika de allra största missförstånden tvingas jag ändå, herr talman, att först mycket allmänt och snabbt summera vårt partis inställning till den huvudfråga som diskuteras i dag. Först tio år efter det att regeringspartiet gick till val på löftet om en tandvårdsförsäkring förverkligas det reformförslaget. Den takten i reformarbetet imponerar knappast på någon. Vi ser inom folkpartiet tandvårdsförsäkringen som en angelägen komplettering av socialförsäkringssystemet. Det är ju sedan länge väl bekant att stora delar av befolkningen inte får tandvård i den omfattning som krävs för att vidmakthålla en god tandstatus. Det är också känt att det otillfredsställda vårdbehovet är särskilt framträdande bland de lägre inkomsttagarna. Detta sammanhänger naturligtvis med att kostnaderna för en rationellt genomförd tandvård är mycket betungande för lägre inkomsttagare. Det är mot den bakgrunden att beklaga att tandvårdsreformen inte kunde genomföras under 1960-talet. I en motion till 1966 års riksdag begärde vi en ökad utbildning av tandläkare för att det uppdämda vårdbehovet skulle kunna tillgodoses när reformen en gång genomfördes. Vi föreslog också att ungdomstandvården skulle byggas ut som ett led i ett successivt genomförande av den allmänna försäkringen. Den förebyggande tandvårdens betydelse har därvid särskilt betonats. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att en reform nu äntligen genomförs och att utskottet så starkt markerat just den förebyggande vården. Vi beklagar emellertid de ändringar som regeringen gjort i utredningens förslag. Det nya i propositionen jämfört med utredningsförslaget är främst en hårdare reglering av tandvården. Anslutningen till försäkringssystemet och till dess bundna taxor blir inte frivillig för tandläkarna, som utredningen ville, utan obligatorisk. Riksförsäkringsverket skall vidare få direkt begränsa antalet tillkommande privatpraktiserande tandläkare. Regleringarna motiveras med att de utgör garantier för att den nya försäkringen och den planerade ökningen av tandvården skall få tillräckliga resurser. Jag måste fråga om socialministern verkligen menar fullt allvar när han i propositionen och här i dag säger att man skall pröva sig fram med det här tvånget för att efter den prövotiden se om man kan gå in på en friare linje. Är det verkligen möjligt att först ha en tvångsanslutning och under den tiden pröva om det är möjligt att införa frivillig anslutning? En sådan logisk kullerbytta trodde jag i varje fall inte statsrådet skulle göra sig skyldig till. Mot bakgrunden av de undersökningar som visat på ett otillfredsställt vårdbehov, främst hos de lägre inkomsttagarna, och mot bakgrunden av barnoch ungdomstandvårdens förebyggande betydelse ter det sig naturligt att bygga ut folktandvården. Men det är å andra sidan knappast nödvändigt att ägna någon längre tid åt att i dag — i varje fall inte om man inte tillhör utskottet — diskutera de frågor beträffande vilka en betydande enighet redan är nådd. Jag kommer inte heller, som jag redan har nämnt, att göra det. Jag vill framför allt ta upp frågorna om etableringskontroll och om tvångsanslutning av tandläkarna. Enligt vår mening bör möjligheter till ett fritt tandläkarval upprätthållas. Det är framför allt ett odontologiskt grundat önskemål, och den synpunkten tycker jag något har åsidosatts. Att som socialministern göra detta till en fråga om att vara för tandläkare eller för patienter är därför helt felaktigt. Det finns olika tandläkare, liksom det finns olika patienter, och det är därför också just från patientens synpunkt viktigt att slå vakt om ett fritt tandläkarval. Etablerade förtroendeförhållanden mellan tandläkare och patient kan därmed bibehållas. Man kan inte bortse från att goda relationer mellan läkare och patient har betydelse för ett lyckat vårdresultat även inom tandvården. Vi anser det också rimligt att den som vill eller måste ha snabb behandling bör få möjlighet till detta mot att de själva står för fulla kostnaden. Om möjligheten till fritt tandläkarval skall kunna upprätthållas måste naturligtvis tandläkarna kunna bibehålla och också etablera privatpraktik. Med en tillräcklig utbyggnad av utbildningskapaciteten kan ett bibehållande av den möjligheten knappast försvåra utbyggnaden av folktandvården. Tjänsterna där är säkerligen attraktiva för tandläkarna. Det är också mer tilltalande att genom en god personalpolitik förmå rekrytera tandläkare till folktandvården än att införa bestämmelser som tvingar tandläkarna till folktandvården. Vi vänder oss således mot den föreslagna regeln, som ger riksförsäkringsverket rätt att begränsa antalet privatpraktiserande tandläkare anslutna till försäkringen. Utredningen underströk vikten av att ett regionalt samråd kommer till stånd i fråga om etableringen. Jag vill påminna herr statsrådet om att det förslaget stöddes av Tandläkarförbundet vid remissbehandlingen, och det borde enligt min mening vara ett mer tilltalande sätt att lösa etableringsproblemet. Man har alltså inte varit oresonlig, som socialministern i dag velat låta påskina. Över huvud taget reagerar jag starkt emot den bild som socialministern i dag har gett både av Tandläkarförbundet och av dem som stöder de synpunkter som har kommit fram från Tandläkarförbundets sida. Statsrådet sade här tidigare att man faller för Tandläkarförbundets propaganda. Nej, det gör man inte, men däremot för den sakliga information som har kommit fram från förbundet. Jag förstår inte varför man inte skulle göra det. Ni ler, herr statsråd, men jag tycker att Ni skall ta förbundet på allvar, liksom jag hoppas att Ni tar andra organisationer på allvar. Regeringens propositioner däremot har ofta rymt felaktigheter; det är inget ovanligt. Det är inga gudsord för oss här i riksdagen, det som står i regeringens propositioner, utan vi får nog läsa även dem med mycket stor vaksamhet. Ibland händer det att just regeringens propositioner är så illa förberedda att regeringen inte vill stå för dem mer än ett par veckor. Sedan drar man tillbaka dem från riksdagen. Då är de väl inte alltför väl övervägda och korrekta. Därför har vi all anledning att verkligen insamla den information som vi kan få från olika håll. Jag förstår inte varför vi inte skulle göra det från organisationernas sida, eftersom vi här i Sverige är lyckliga nog att ha organisationer på alla områden, som verkligen arbetar mycket seriöst med sina frågeställningar. Sedan frågar herr statsrådet om man är för tandläkarna. Ja, visst är man det. Varför skulle man inte vara det? Och man är för tandsköterskorna och för tandteknikerna, som alla är nödvändiga för att ge patienterna den goda tandvård som vi alla eftersträvar. Det är inte fråga om några motsatsförhållanden här. Departementschefen har inte redovisat några egentliga skäl till att han anser att anslutningen av tandläkarna till försäkringen inte bör vara frivillig. Han framhåller att man för att förverkliga reformens syfte måste skapa garantier för att tandvård i största möjliga utsträckning står till förfogande för alla försäkrade på försäkringens villkor. Detta i sin tur förutsätter, menar han, att i stort sett alla nuvarande privatpraktiserande tandläkare ansluts till försäkringen. Det förhållandet att ett uppdämt vårdbehov kan väntas föreligga när reformen träder i kraft gör det enligt hans mening särskilt angeläget att försäkringen fungerar i full utsträckning redan från början. Att sörja för att personalresurserna är tillräckliga är verkligen en tanke som regeringen borde ha umgåtts med betydligt tidigare, när man planerade den här reformen och man vet att det tar så lång tid att praktiskt genomföra den. Att t.ex. på ett tidigt stadium ha en budget i arbetskraftstermer som vi så många gånger föreslagit skulle i hög grad ha medverkat till att klara just sådana frågor. Nu talar emellertid allting för att försäkringen skulle fungera fullt ut redan från början även utan tvångsanslutning. De som söker tandläkare i framtiden kommer med all säkerhet att göra detta med ledning av den förteckning över tandläkare som skall upprättas. Försäkringen innebär också en generös subventionering, så att efterfrågan av ekonomiska skäl kommer att styras mot de tandläkare som är anslutna. Risken att försäkringssystemet skulle äventyras av att för många tandläkare skulle ställa sig utanför måste bedömas som ytterst liten. Vidare har Tandläkarförbundet anfört att en så stor majoritet av förbundets fullmäktige uttalat sig för huvudlinjerna i förslaget att en allmänn anslutning kan anses säkrad. Förbundet har också garanterat 90-procentig anslutning genom frivillighet. Det saknas således enligt min mening skäl att gå ifrån utredningens förslag om frivillig anslutning. Jag fäster därvid betydligt större avseende vid de deklarationer som lämnats från Tandläkarförbundets och de övriga organisationernas sida än vid det som har framkommit i enskilda pressuttalanden, som Tandläkarförbundet — om jag uppfattat det riktigt — tvärtom har tagit avstånd ifrån. Jag antar att statsrådet i sin egenskap av ledamot i denna kammare också har fått sig tillsänt den skrivelse som Tandläkarförbundet har skickat ut och där det står att Tandläkarförbundet tar klart avstånd från varje obstruktion som skulle kunna störa de goda relationerna patient—tandläkare eller i övrigt vara missbruk av försäkringsbestämmelserna. Det räknar jag som ett seriöst konstaterande som vi har anledning att lägga till botten för de ställningstaganden som här görs. Det finns också en fråga om medinflytande i den här diskussionen, och den är intressant därför att den kommer i ett tidsperspektiv där medinflytandefrågorna på alla områden är i hög grad heta frågor. Ingen vill väl i dagens läge gå in i debatten och säga: Nej, jag vägrar medinflytande. Den eller den gruppen skall inte ha något medinflytande. Är det någon som har det modet? Men det är faktiskt vad regeringen gör i just den här frågan. Man talar gärna principiellt i stora och svepande sammanhang om rätten till medinflytande, och man erkänner också gärna i praktiken i vissa fall, men inte i alla, denna rätt till medinflytande. Även om det här är fråga om en grupp som inte representerar någon majoritet eller någon stor samling skall det enligt mitt sätt att se vara precis samma rättigheter som kommer den till del. Det är faktiskt en av de diskussionspunkter som debatten i dag har rört sig kring. Om man menar allvar med medinflytandekravet kan det inte bara gälla t.ex. vissa löntagare, vissa jordbrukare och vissa bestämda grupper, utan det måste gälla alla. Staten kommer annars att helt ensidigt diktera de villkor som skall gälla. Denna principiella ståndpunkt har folkpartiet länge intagit. Vårt krav på förhandlingsrätt, eller i det här sammanhanget kanske riktigare uttryckt överläggningsrätt, för tandläkarna och för tandteknikerna är därför bara ett konsekvent fullföljande av vår sedan länge utstakade linje. Tvångsanslutningen blir ännu orimligare eftersom den har förenats med en förvägran att just ge tandläkarna överläggningsrätt. Tandläkarna inom den privata sektorn driver sin praktik som en rörelse. Det är sannolikt något mycket ovanligt — jag hoppas att det blir ovanligt även för framtiden — att man tvingar en rörelseidkare att utföra en tjänst till ett visst pris som myndigheterna ensidigt bestämmer. Tandläkarna blir enligt förslaget i praktiken tvångsanställda, men utan formellt reglerad överläggningsrätt och med starkt begränsat fackligt agerande, om överenskommelse inte träffas om ersättningens storlek. Hur är det egentligen med den här taxan? Man har visserligen haft en överläggning kring de här frågorna. Men jag undrar om vi här i riksdagen verkligen har kompetens och befogenhet att gå in och värdera nivån på de taxor som diskuterats. Jag skulle vilja fråga om man har följt de överläggningar som i initialskedet har ägt rum. Man har visserligen inte gjort några förändringar i beloppen — och det kanske man inte vågar, för det skulle vara mera utmanande. Men i själva verket är det i princip samma sak om man skjuter tidpunkten för en möjlig revidering av taxan på framtiden. Jag har därmed inte gjort något som helst ställningstagande huruvida taxan vid en sådan revidering skulle gå uppåt eller neråt. Vi vet hur det brukar bli, inte minst i ett inflationssamhälle.

Ändringar i tandvårdstaxan skall beredas inom den föreslagna tandvårdsdelegationen, där såväl tandläkarnas som tandteknikernas organisationer skall vara representerade. Det är naturligtvis något i och för sig värdefullt. Men det kan inte ersätta det fackliga inflytande som normalt tillkommer andra grupper på den svenska arbetsmarknaden. Vi finner det därför vara ett självklart önskemål att tandläkare och tandtekniker och alla de grupper som här är berörda ges samma rätt att påverka sina villkor som andra arbetstagare — jag använder det uttrycket — har och som vi vill ge i andra sammanhang. Under det långa utredningsarbetet om tandvårdsförsäkringen och folktandvårdens utbyggnad har tandläkarnas organisationer demonstrerat samarbetsvilja och en positiv inställning till införandet av en tandvårdsförsäkring. Tydligen har deras önskemål om rätt till fackligt inflytande trots detta fått regeringen att föreslå detta tvångsinslag i försäkringen: regleringar som inte är motiverade av hänsyn till patienterna, tvångsinslag som av naturliga skäl skapar olust hos tandläkarna. En samarbetslinje från regeringens sida hade naturligtvis haft större möjlighet att bevara den positiva inställningen hos tandläkarna. En sådan positiv inställning måste vara att föredra även ur patienternas synvinkel. Jag har svårt att förstå varför regeringen vill demonstrera sin makt genom att föreslå detta tvångsmedel. Man har inte dragit sig för att förvägra tandläkarna just sådan rätt till fackligt agerande som man i andra sammanhang anser fundamental för olika organisationer. Jag vill till sist, herr talman, bara erinra om det som herr statsrådet sade tidigare i dag. Då ville herr statsrådet göra gällande att de som tar upp dessa viktiga principiella frågor är mot patienterna, mot tandvårdsreformen som sådan. Trots att det är den försynte socialministern som gör påpekandet tycker jag rent ut sagt att det är högst oförsynt att göra sådana påståenden. Jag tycker nog också att det är rimligt om herr statsrådet i sammanhanget erinrar sig att i de frågor som vi här framför allt principiellt diskuterat har vi samma syn som den utredning hade där en statsrådet närstående person, nämligen den tidigare statssekreteraren, var ordförande. Var det att vara mot reformen, att lägga de förslag som han lade och som vi här i dag, herr talman, fortfarande vill aktualisera?

Herr talman! Fru Nettelbrandt berörde ett antal frågor, och jag skall söka i det här inlägget koncentrera mig till en del av de punkter hon tog upp. Tiden skulle kanske fly mig om jag gick in på alla de olika påståenden hon kom med. Till en del demonstrerade hon — det måste jag säga, herr talman — inte någon större insikt i en del av de frågor hon berörde. Och jag skall återkomma till detta. Jag skall börja med att säga något om den s.k. förhandlingsrätten, rätten till överläggningar. Där har vi ju mött de mest otroliga påståenden. Fru Nettelbrandt, man måste här klara ut den skillnad som föreligger mellan självständiga yrkesutövare, dvs. privattandläkare, och anställda, dvs. tjänstetandläkare. Det är från utredningen alldeles klart — låt mig understryka det — att taxan för privattandvården inte skall ha formen av något kollektivavtal eller någon avtalsuppgörelse. Därom har det rått enighet i utredningen med Tandläkarförbundets representanter. Givetvis skall tandläkarna ha en överläggningsrätt vad gäller tandvårdstaxan. Detta var man också helt enig om i utredningen. På grund därav har utredningen föreslagit ett förfarande beträffande behandlingen av tandvårdstaxan som innesluter ett system för överläggningar om tandvårdstaxan i en till riksförsäkringsverket knuten delegation, i vilken Tandläkarförbundet skall vara representerat. Även detta, fru Nettelbrandt, har man varit helt enig om i den utredning där Tandläkarförbundet deltagit. Förslaget i propositionen följer i denna fråga till punkt och pricka det utredningsförslag som Tandläkarförbundet självt varit med om att utforma. De uppgifter som Tandläkarförbundet har spritt i denna fråga genom annonser och på annat sätt är inte riktiga. Jag har haft anledning att tidigare reagera däremot, och jag har anledning att göra det även här denna dag i riksdagen. Tandläkarförbundet säger att man inte avser några förhandlingar som skulle beröra patientens avgifter inom tandvårdsförsäkringen. Samtidigt vill man ha rena förhandlingar om tandvårdstaxans belopp. Detta är ett helt obegripligt resonemang, eftersom en höjning av beloppet i tandvårdstaxan automatiskt leder till en höjning av patienternas avgifter för tandvård. Detta visar också att frågorna om taxenivån inte kan vara en ren förhandlingsfråga utan i stället är en fråga som måste bli föremål för allsidiga överläggningar på det sätt som föreslås i utredningen och propositionen. I dessa överläggningar är det självklart att Tandläkarförbundet skall delta. Detta är också innebörden i propositionens förslag. I dessa överläggningar är det också självklart att Tandläkarförbundet kommer att företräda sina medlemmars ekonomiska intressen liksom riksförsäkringsverket kommer att företräda patienternas och försäkringens intressen. När det gäller denna fråga, fru Nettelbrandt, så följer vi således utredningens förslag där Tandläkarförbundets representanter var med — och icke hade några invändningar. Etableringsrätten. Några ord om den frågan. Jag trodde att jag hade klarat ut den förut. Det är möjligt att fru Nettelbrandt inte hade tillfälle att då lyssna på mig. Jag skall därför upprepa en del av vad jag tidigare har sagt. Etableringsregeln har tillkommit för att trygga utbyggnaden av folktandvården, varvid speciell hänsyn tages till glesbygdernas problem. Om många tandläkare lämnar folktandvården eller om de nyutexaminerade skulle till stor del ge sig ut på den privata marknaden, kan folktandvårdens utbyggnadsplaner helt enkelt inte uppfyllas. Att sådana farhågor inte är några fria fantasier framgår sannerligen av en rad remissyttranden. Landstingsförbundet har t.ex. tillstyrkt etableringskontrollen men ansett att de av utredningen föreslagna åtgärderna behöver skärpas för att garantera folktandvårdens huvudmän det antal tandläkare som utredningen förutsatt. Samma synpunkter har framförts i socialstyrelsens remissyttrande. Västerbottens läns landsting säger att i ett landsting med stor glesbygd måste bestämmelserna ges en sådan utformning att folktandvårdens utbyggnad garanteras. För att nå målet att hela nettotillskottet av tandläkare tillförs folktandvården anser t.ex. Kopparbergs läns landsting att anslutningen till försäkringen av privattandläkare generellt endast skall medges tandläkare som varit etablerade den 1 januari 1973. För senare etablerade bör det ske en individuell prövning av försäkringskassorna i området. Om nödvändigheten av etableringsregeln var det enighet, fru Nettelbrandt. Det tillägg som regeringen gjort till den av utredningen föreslagna etableringsregeln har tillkommit med anledning av denna uttalade oro från tunga remissinstanser på folktandvårdshåll, nämligen ett flertal landsting och Landstingsförbundet. Herr Carlsson i Vikmanshyttan bör observera att vi har gjort den skärpning som han och centern går emot på grund av Landstingsförbundets remissyttrande. Han tillhör själv dess styrelse. Vi har gjort det med hänsyn till uttalad oro från landsting efter landsting. Tandläkarförbundet vill gå åt det andra hållet och begär att den etableringsregel som deras representanter i utredningen varit med om att föreslå inte skall genomföras. Det är märkligt att Tandläkarförbundet nu t.o.m. talar om — det har redan nämnts här i kammaren — att etableringsregeln skall anmälas till Internationella domstolen i Haag. Förbundet får väl då också stämma sina egna representanter i utredningen, som biträtt utredningens förslag om införandet av en etableringsregel. Sedan några ord om anslutningen. Fru Nettelbrandt måste ha klart för sig att Tandläkarförbundet i sitt remissyttrande på väsentliga och avgörande punkter vänder sig mot utredningens förslag. Tandläkarförbundet avvisar exempelvis bestämt utredningens förslag om ett temporärt tidsbegränsat etableringsstopp, och man säger att införandet av en etableringskontroll skulle kunna leda till sådana interna medlemsaktioner att förbundet hindras verka för försäkringens genomförande. Förbundet har alltså på punkt efter punkt i utredningens förslag gått emot viktiga inslag i tandvårdsförsäkringens utformning. På dessa punkter har såvitt jag vet — jag kommer här tillbaka till vad jag sade förut, nämligen att jag redan tidigare har berört dessa frågor men repeterar dem eftersom jag inte vet om fru Nettelbrandt då var i tillfälle att närvara i kammaren — i sak ingen ändring skett. Jag har har följt den debatt som ägt rum på olika håll inom Tandläkarförbundet. Jag såg ett uttalande häromdagen från sydsvenska kretsen av Tandläkarförbundet. Man säger visserligen att man vill ha tandvårdsförsäkringen — och det är gott och väl; jag noterar det — men man vidhåller samtidigt de krav som framfördes i det märkliga remissyttrandet från Tandläkarförbundet och som regeringen inte har ansett sig kunna gå med på med hänsyn till att vi måste ge folktandvården garantierna för dess utbyggnad, för dess förstärkning. Och vi måste ge patienterna garantier för att vi får en tandvårdsförsäkring som fungerar redan ifrån början. Nog är det märkligt, herr talman, att få uppleva här, anno 1973, när vi står beredda att genomföra en stor social reform, inlägg av det slag som vi lyssnade på nyss och som vi har hört från flera andra håll. Jag har varit med tillräckligt länge för att komma ihåg hur man från borgerligt håll vände sig mot den allmänna sjukförsäkringen. Jag skall inte ta upp striden om ATP. Det var också en strid om frihet kontra obligatorium etc. Och det är mycket från den ATP-striden som går igen i den här debatten om tandvårdsförsäkringen. Jag har inte, fru Nettelbrandt, sökt skapa någon konfliktsituation mellan tandläkare och patienter, men vad jag har sagt och vidhåller är att när vi har haft att utforma denna stora och, vill jag gärna tillägga, komplicerade reform, har det självfallet varit patienternas intressen som har stått i förgrunden. Vi har efter bästa förmåga sökt utforma reformen så, att den skall komma patienterna fullt ut till godo.
Herr talman!

Ytterst är det nämligen också patienterna som blir tillgodosedda, om man uppfyller de här kraven. Jag upprepar att det är oförsynt att på det sättet teckna frontställningarna ungefär som om de gick mellan goda och dåliga när det gäller att tillgodose just patientintressena. Regeringen har nog inte något att yvas över när det gäller den här frågan, som har använts i valrörelse efter valrörelse men ändock behövt så lång tid att närma sig förverkligandet. Herr socialministern säger nu att när det gäller viktiga inslag har tandläkarna gått emot reformen. Socialministern går inte in i en diskussion om vad de här frågorna verkligen betyder och vad det kan få för konsekvenser för framtiden att genomföra något för vårt samhällssystem lyckligtvis så fträmmande som tvångsanslutningar och etableringskontroller. Däremot säger socialministern att anledningen till att man har gått ifrån utredningen är att det har hänt så mycket sedan dess, att det har gjorts så många uttalanden. Tidigare var man, med socialministerns gamle statssekreterare i spetsen, överens om att man icke skulle gå in på sådana här principiellt sett äventyrliga vägar. Den enigheten raserar man nu på grund av vissa uttalanden därefter. Man insinuerar att tandläkarna som kår är så oansvariga att man inte vågar lita på att de kommer att fullgöra sina uppgifter. Sedan måste socialministern komma ihåg att det var en enstaka representant i utredningen och inte förbundet som tog ställning när det gällde överläggningsrätten. Det skedde dessutom i ett sammanhang då etableringskontroll och tvångsanslutning ännu icke var aktuella, och då är det en helt annan sak.

Herr talman! Jag skulle egentligen inte ha gått upp mera i debatten. Men herr statsrådet ville göra gällande att jag inte hade följt upp de intentioner som Svenska landstingsförbundet hade angivit i sitt yttrande här. Jag har Landstingsförbundets yttrande framför mig, och jag kan läsa ordagrant för herr statsrådet: ”1970 års utredning förordar en frivillig samverkan mellan huvudmännen och tandläkarförbundet i vad avser planeringen av vuxentandvårdens utbyggnad. Denna avses ske via organiserad etableringsrådgivning genom de lokala tandläkarföreningarna. Företrädare för landstingen bör därvid medverka med aktuell information om tidsplaner, genomförande etc. Samverkan i denna form är givetvis av värde. Innehållet i denna måste dock bli avhängigt av parternas bestämmande. Självfallet får den dock ej innebära att huvudmännens planering görs eller löper risk att bli beroende av de privatpraktiserande tandläkarnas etablering.” Det är vad jag också har sagt, herr statsråd, angående den delen — att vi är beredda att acceptera en etablering. Sedan förs det en diskussion beträffande tillräckligt antal tandläkare i 101 ett annat sammanhang, nämligen i samband med taxesättningen, och jag tror att man skall läsa rätt sak på rätt ställe vid rätt tidpunkt — då kommer man rätt, herr statsråd. Jag har icke frånträtt den uppfattning jag har företrätt i Landstingsförbundets styrelse. Detta måste jag i klarhetens namn få säga.

Herr talman! Jag skall be att först få klara upp den fråga jag ställde här förut till herr Carlsson i Vikmanshyttan. Vad jag sade var — observera det — att Landstingsförbundet och flera landsting, däribland herr Carlssons i Vikmanshyttan eget landsting, uttalade stor oro för bl.a. riskerna för överströmning från folktandvård till privattandvård. Landstingsförbundet säger i sitt remissyttrande: ”Styrelsen vill i och för sig framhålla värdet av de av utredningsmannen föreslagna garantiåtgärderna. Detta gäller i synnerhet den ekonomiska garantin. Däremot är styrelsen inte övertygad om att de föreslagna åtgärderna är till fyllest för att garantera folktandvårdens huvudmän det antal tandläkare utredningen förutsatt.” Läs remissyttrandet från Kopparbergs län, herr Carlsson! Det är samma oro som uttalas där. Vad har vi gjort då? Jag kommer då över till fru Nettelbrandts kommentar. Vi har accepterat ett förslag från försäkringsutredningen, där Tandläkarförbundets representanter har varit med och ställt sig bakom etableringskontrollen. Vi har något skärpt denna och sagt att i stället för att den skall gälla inom försäkringskasseområdena måste vi också se till riket i dess helhet. Det är det tillägget vi har gjort, och det är en beredskapsåtgärd. Men detta viktiga tillägg har herr Carlsson icke accepterat. Han går emot det — här föreligger en reservation — och det är det som har förvånat mig. Jag har sagt det nu i flera inlägg.

Beträffande etableringskontrollen har vi gjort det tillägg jag nyss nämnde. Vi har i övrigt tagit det förslag som Tandläkarförbundets representanter i utredningen ställde sig bakom — det var dess ordförande och dess direktör. Förhandlingsfrågan, som fru andre vice talmannen Nettelbrandt vill göra till en stor sak här, har jag redan berört i mitt tidigare inlägg. Men låt mig upprepa att vi har helt enkelt till punkt och pricka tagit det förslag som utredningen kom med och som Tandläkarförbundets mycket prominenta representanter i utredningen stod bakom.

Jag vill bara återigen säga att det har gällt för oss att se till att få försäkringen — denna stora sociala och ekonomiskt kostbara reform — att fungera på ett sådant sätt att allmänheten verkligen får nytta av reformen. Det har varit målsättningen, och där har jag — låt mig säga det igen — haft patienternas bästa för ögonen, när jag haft att ta ställning.

Herr talman! Jag har godtagit vad Landstingsförbundet sagt i fråga om etableringskontrollen. Det avsnitt som herr statsrådet citerade måste såvitt jag förstår — jag har nu inte yttrandet här — gälla frågan om taxesättningen och den skrivning som där fanns angående överströmningen. Vad beträffar yttrandet från Kopparbergs läns landsting, så har jag inte deltagit i handläggningen av det ärendet.

Herr talman! Jag har inte alls velat göra förhandlingsrätten eller överläggningsrätten till en stor sak — det är en stor sak. Det är en stor sak för alla grupper som berörs. Och det är en avgörande skillnad mellan om man är tvångsansluten eller icke tvångsansluten. Det är alldeles givet att det blir något annat om det är privatpraktiserande som helt enkelt får ta konsekvenserna av en tandvårdsreform med ersättningar och utbetalningar av ett visst slag. Men när man blir tvångsansluten till detta, då är man med i ett system på ett så intimt sätt att vi rent av kan tala om ”anställda”, även om jag är medveten om att det inte är en helt adekvat term. Sedan skall väl ändå regeringen just akta sig för att börja åberopa innehållet i olika utredningar. Hur ofta händer det icke att regeringen skickar ut olika utredningsbetänkanden på remiss och sedan lägger fram ett helt annat förslag för riksdagen! Det har ju i viss mån hänt just här — regeringen har på en principiellt sett väldigt viktig punkt gått ifrån utredningsförslaget. Skall man då kräva att alla andra skall stå kvar vid innehållet i ett utredningsbetänkande? Sedan sade socialministern att tvångsanslutningen är en beredskapsåtgärd. Det betyder alltså att man skall pröva. Herr socialministern ser ut att ha så roligt nu, men jag tycker inte detta är något att skratta åt. Det är en viktig sak detta, att man vill pröva tvångsanslutning under en viss tid, och när den prövningstiden har gått ut, anser man sig kompetent att bedöma hur det skall fungera med en frivillig anslutning. Det blir ju följden av förslaget. Detta tycker jag är något fullständigt orimligt! Låt mig så slutligen komma tillbaka till det som jag inte hann med i min första replik, nämligen frågan om tandläkarnas ersättning. Överläggningsrätt är ju inte bara en fråga om att komma tillsammans och prata, utan det är också fråga om att ta konsekvenserna av vad man har kommit fram till. Och nu frågar jag herr statsrådet — och det går bra att svara rakt och direkt på det: Har man i detta initialskede tagit konsekvenserna av den s.k. möjligheten till överläggning? Ligger det man vid överläggningen kommit fram till verkligen oförändrat som underlag för den reform som skall träda i kraft även när det gäller möjligheterna till revision av taxan?
Herr talman! Fru Nettelbrandt tycks i långa stycken vara mycket intresserad av hur jag ser ut här i bänken, och det må nu vara hennes sak. Jag vill här bara säga att fru Nettelbrandts senaste inlägg kan karakteriseras som i hög grad en reträtt från de franka påståenden som hon gjorde i sitt första inlägg. Jag noterar det som intressant. Både fru Nettelbrandt och jag vet att en debatt alltid är värdefull inte minst därför att man lär sig så mycket under en diskussion, och jag har efter bästa förmåga försökt bidra till kunskapsspridandet i detta fall. Jag begär inte att fru Nettelbrandt skall kunna denna besvärliga fråga. Hon har tidigare i dag deltagit i en lång och hård skattedebatt, och nu diskuterar vi tandvård, men jag begär som sagt inte att hon skall kunna denna fråga. Men därför är det så viktigt att veta vad man talar om, och jag menar att fru Nettelbrandt på några punkter helt enkelt inte är riktigt på det klara med vad vi diskuterar. Jag har sagt att utredningen enhälligt har föreslagit en etableringskontroll, och där har vi gjort ett tillägg. Det har jag också deklarerat. Och vi har gjort det i hög grad på grund av de önskemål som framförts av landstingen och för att garantera folktandvårdens utbyggnad i olika avseenden. När det gäller överläggningsrätten har vi inte gjort någon ändring. Där har vi till punkt och pricka accepterat det förslag som utredningen har lagt fram och som Tandläkarförbundets representanter har ställt sig bakom. Låt mig då på nytt upprepa att vad vi har gjort en ändring av är anslutningsformen. Men fru Nettelbrandt skall observera att även inom utredningen — och det är redovisat — diskuterade man alternativa framgångslinjer på den punkten, även lagstiftningsalternativet, men man stannade för en annan anslutningsform.

Vi fick lov att ta klar ställning. Och det har vi gjort genom den automatiska anslutningsformen, som skall gälla under två år. Så vill jag allra sist korrigera ett annat felaktigt påstående. Jag talade om etableringskontrollen, fru Nettelbrandt. Det är den som har tillkommit som en beredskapsåtgärd. Den skall finnas, och om det behövs skall den sättas in. Jag skall, herr talman, stanna med det nu anförda.